Fru talman! Morgan Johansson säger att den socialdemokratiska kriminalpolitiken bygger på förebyggande, bekämpande och återfallshindrande åtgärder. Jag utgår från att det är en beskrivning som man rimligen kan sätta på alla partiers kriminalpolitik. Då finns det skäl att fundera över vad som skiljer den socialdemokratiska kriminalpolitiken från övriga partiers. Jag har svårt att se det. Men vad vi kan se är däremot att under de år som Morgan Johansson beskrev, från början av 50-talet fram t.o.m. 1990, då vi hade en sexdubbling av den anmälda kriminaliteten, var den socialdemokratiska kriminalpolitiken så gott som helt dominerande. Om man jämför med andra länder finner man den skillnaden att i de flesta länder var det under dessa år maktskiften. De enda länder där man hade en lika stabil regim var i de kommunistiska öststaterna. Det är riktigt att vi i dag ligger på ungefär samma nivå som den som man hade nått upp till 1990. Och vi ska inte bråka om hur fluktuationerna har sett ut under detta årtionde. Men vi kan konstatera att vi i början av 90-talet var nere på ungefär en miljon, och i dag är vi tillbaka på ungefär samma nivå. Sedan kan man diskutera det. Men det som jag tycker att man bör notera är att vi på den borgerliga sidan i början av 90-talet fick möjlighet att driva vår kriminalpolitik och under mycket starka protester från bl.a. socialdemokraterna. Och det intressanta är att många efter maktövertagandet 1994 har hävdat att socialdemokraterna till viss del har ändrat sin kriminalpolitik och apat efter den borgerliga politiken. Har Morgan Johansson funderat över om detta kanske kan spela en roll för att vi har brutit trenden från åren efter kriget?
Fru talman! Precis som jag sade kan man inte bara se sig blind på ett område, kriminalpolitiken, utan detta hänger samman med hela samhällets tillstånd. Och jag är helt övertygad om att ett samhälle där man satsar på att öka sysselsättningen för människor och att minska antalet människor som är socialbidragstagare, som man nu har lyckats göra, och håller samman landet så att inte klyftorna blir för stora, är bättre också ur brottsutvecklingssynpunkt. Det är jag helt övertygad om. Sedan ska man nog vara lite försiktig när man argumenterar om statistik. Om antalet anmälda brott ökar under ett halvår eller ett år skyller man på den socialdemokratiska regeringen. Jag tror att Gun Hellsvik ska vara lite försiktig med sådant. Hon riskerar annars att hamna i ett läge där jag kan säga att antalet anmälda sexualbrott ökade med 30 % under den tid som Gun Hellsvik var justitieminister. Jag skulle aldrig få för mig att säga att det var Gun Hellsviks fel, eftersom jag vet att det hänger samman med annat. Låt oss därför komma bort från den här enkla och okomplicerade bilden att brottsutvecklingen bara har med kriminalpolitik att göra. Låt oss i stället se på hela samhället. Jag kan avsluta med en fråga till Gun Hellsvik, när jag ser hur er politik på andra områden bedrivs. Tror Gun Hellsvik att en politik som innebär att man vidgar klyftorna i ett samhälle är bra för brottsutvecklingen i ett land?
Fru talman! Jag förstår inte varför Morgan Johansson ställer en sådan fråga till mig. Jag, som företrädare för Moderaterna, arbetar inte för några vidgade klyftor i samhället. Dessutom var det intressant att höra Morgan Johansson använda nästan hela sin tid för att ta upp eventuell kritik mot den ena och den andra, vilket jag mycket tydligt i min replik visade inte var det som skulle diskuteras. Jag framförde inte heller någon kritik. Jag frågade om en ändrad kriminalpolitik kunde ha medverkat. Jag vill i stället ställa en annan fråga. Under efterkrigstiden fram till 1990 hade socialdemokratin så gott som total dominans i den svenska politiken och total möjlighet att påverka utvecklingen i Sverige. Trots detta kan vi inte förneka att vi hade en kraftig utveckling av kriminaliteten. Vad berodde då den på, om nu socialdemokratin hade detta helhetsgrepp, eller drev man en annan politik än den som man anser vara den rätta?
Fru talman! Gun Hellsvik är då tillbaka i samma frågeställning. Vi styrde Sverige under efterkrigstiden. Antalet anmälda brott ökade - alltså är det sossarnas fel. Det är precis den linjen som Gun Hellsvik faktiskt försöker driva. Jag har sagt att om Gun Hellsvik gör det riskerar hon att få mothugg av den karaktär som jag nu ska ge exempel på nu. Om antalet anmälda brott har minskat under det första halvåret 1999 skulle det i så fall vara vår förtjänst. Så är det ju inte, utan det hänger samman med andra saker. Sverige är inte ensamt om att ha denna utveckling när det gäller antalet anmälda brott. Jag var inne på orsakerna, att anmälningsbenägenheten i fråga om en del brott har ökat mycket kraftigt. Men även urbaniseringen och antalet ökade brottstillfällen och en minskad social kontroll är en utveckling som finns i hela västvärlden. Min poäng med att lyfta fram klyftor i samhället var att jag vet vilken politik som Moderaterna driver på andra områden. Det är ju er politik på skatteområdet som väsentligt ökar klyftorna i samhället. Ni klarade inte av sysselsättningen när ni regerade. Då förlorade vi en halv miljon jobb. Det är när socialbidragstagandet ökar som ni visar att ni inte hanterar den sociala basen i vilken brottsligheten sedan gror. Det verkar som att om ni hade tagit detta på allvar och förstått den sociala basen och att man inte kan öka klyftorna hur som helst, då hade ni tagit en konflikt inom ert parti för att försöka få bort en mängd av de förslag som ni nu lägger fram, och som innebär att ni ökar klyftorna. Jag kan bara konstatera att eftersom ni inte har gjort det, har nog ni moderater i justitieutskottet egentligen en ganska svag ställning i ert parti.
Fru talman! Utifrån Morgan Johanssons anförande måste jag få ställa några frågor. Brottsofferjourerna påstår sig ha fullt fog för att säga att brottsoffren inte vågar göra anmälan. Mörkertalen är ju allvarliga och framgår därmed inte av statistiken. Är inte Morgan Johansson orolig över siffrorna? Att ungdomar rånar ungdomar är något som har ökat. Är inte Morgan Johansson bekymrad? Våldsbrotten har ju blivit grövre, och de har dessutom ökat. Detta är också ett stort bekymmer, eller hur? Jag nöjer mig med dessa frågor.
Fru talman! Självklart måste vi göra ytterligare satsningar på rättsväsendet framöver. Det har vi också talat om, inte minst i denna debatt. Vi skjuter till 150 miljoner kronor, och det kommer förmodligen att behövas ytterligare resurser. Men det som skiljer den gamla regeringen från den nya regeringen är två saker. Det ena är att den här regeringen och den här utskottsmajoriteten satsar mer pengar på rättsväsendet än vad den gamla borgerliga regeringen gjorde. Det framgår ju av Riksdagens revisorers rapport. Det är det första som skiljer. Det andra som skiljer, Anita Sidén, är att de pengar som vi satsar är våra egna pengar. Det är inte pengar som vi har lånat av någon annan. Förr i världen, när den gamla regeringen styrde, lånade man till var tredje polis och hade var tredje domare på kredit. Så är det inte längre. Vi skjuter till mer pengar till rättsväsendet, och det är dessutom våra egna pengar. I och med det tror jag att om vi får fortsätta med den politiken kommer vi förmodligen också att kunna komma till rätta med många av de problem som finns i rättsväsendet - och som vi är väl medvetna om.
Fru talman! Det som vi diskuterar är förhållandena i dag, och förhållandena i dag är att Brottsoffermyndigheten har väldigt lång handläggningstid. Kan Morgan Johansson kommentera det?
Fru talman! Inte på något annat sätt än att vi har gett myndigheten de pengar den har äskat. Vi har höjt ramen för Brottsoffermyndigheten med det belopp den ville ha, och den fick de pengarna. Vad vi nu ser framför oss är en helt omvänd situation. Nu har vi faktiskt en situation i samhället totalt sett där vi får lite pengar över till staten - och då kan man göra så här. Om det kommer in en myndighet och säger: Hej! Vi skulle behöva 1,65 miljoner till! så kan vi väga det mot andra behov och ta av det överskott vi har. För fem år sedan hade vi inget överskott - då hade vi ett stort underskott i stället. Då fick man bara fördela en massa nedskärningar. Nu kan man fördela de nytillkommande resurserna. Detta innebär att hela diskussionen, och även det politiska klimatet, helt har förändrats. Det är därför som vi faktiskt med visst självförtroende kan säga att vi kommer att lösa de här problemen under de kommande åren - eftersom vi vet att skatteintäkterna och intäkterna till staten ökar så mycket som de gör.
Fru talman! Det var Ragnwi Marcelind som var apostroferad. Tyvärr har hon måst lämna sammanträdet. Jag avstår från att komma in på den statistikdiskussion som Morgan Johansson ville få till stånd. I stället vill jag lite grann beröra det resonemang kring den utplanande kurvan som han kommer in på. Jag tycker att hans framtoning är lite bedräglig. Det är nämligen lätt att få intrycket att det nu börjar bli frid och fröjd, att brottskurvan planar ut osv. Men varken Morgan Johansson eller någon annan heller, för den delen, kan vara omedveten om den tilltagande ungdomsbrottsligheten. När justitieutskottet var på besök hos Riksåklagaren tog biträdande riksåklagaren Solveig Riberdahl upp frågan om de tilltagande ungdomsrånen i Stockholm. Detta är något som man har läst mycket om under det senaste året. Dessvärre är detta med att brotten går ned i åldrarna inte bara ett problem i storstäder, utan det finns även i mellanstora och mindre städer. Jag hade kontakt med närpolisen i Örebro för några månader sedan. Där berättade man om en praktiskt taget lavinartad ökning av brott bland barn, dvs. bland dem som är under 15 år. Var femte 14-åring var misstänkt för brott i Örebro förra året. Jag kommer från Vänersborg, som är en liten stad. Även där läser man i lokaltidningen om barn som rånar barn. I BRÅ:s statistik kan man se en ökning på 10-15 %.
Fru talman! Det är alls inte frid och fröjd. Det har väl framgått med önskvärd tydlighet under den här dagen, hoppas jag. I inläggen har vi tagit upp brott med nazistiska och rasistiska motiv. Ungdomsbrottsligheten har också tagits upp, och annat sådant som verkligen oroar oss. Jag tog själv upp sexualbrotten som ett av de områden där vi måste skärpa synen och även lagstiftningen. Det är alltså alls icke frid och fröjd. Ingemar Vänerlöv tar upp ungdomsbrottsligheten och den nya förekomsten av ungdomar som rånar ungdomar eller barn som rånar barn osv. Jag vet att det ute bland de projekt som bedrivs av kommuner, föreningar, idrottsrörelser, kulturella föreningar osv. i kommunerna finns massor av goda exempel. Åk till Rinkebyskolan t.ex. och se hur man där redan från början tar hand om ungdomar som är på väg att kanske hamna snett! Man måste spela på hela klaviaturen - hela politiken måste vara med och inte bara stat och kommun. Idrottsrörelser och föreningsliv ska också vara med. Där tror jag att vi har en utmärkt möjlighet att visa hur vi tar hand om de här ungdomarna och barnen.
Fru talman! Det var glädjande att höra att Morgan Johansson är så på det klara med den rådande situationen. Jag är övertygad om att det brottsförebyggande arbetet bland dessa grupper måste bli framgångsrikt. Om det inte blir det kommer nämligen brottskurvan som nu kanske planar ut ganska snart att stiga igen,

Fru talman! Många talare har under dagens lopp vittnat om hur illa beställt det är med det svenska rättsväsendet. Jag vill med mitt anförande lyfta fram en liten bit av detta, nämligen det område som Socialdemokraterna i varje regeringsförklaring framhåller som ett av de mest prioriterade - kampen mot den ekonomiska brottsligheten. När inrättandet av Ekobrottsmyndigheten, EBM, diskuterades här i kammaren den 12 februari 1997 EBM skulle råda bot på ett av de största problemen inom ekobrottsbekämpningen, nämligen den splittrade myndighetsorganisationen. Med EBM, sades det, visade regeringen att den tog krafttag mot den ekonomiska brottslighet som var ett så allvarligt samhällsproblem att den hotade grundläggande demokratiska värden. Jag dristade mig redan då att ifrågasätta konstruktionen EBM och den socialdemokratiska regeringens s.k. krafttag mot ekobrotten. I dag, närmare två år efter det att EBM inrättades, tvingas jag tyvärr konstatera att de flesta av de farhågor vi moderater hyste har besannats. EBM är en främmande fågel i svensk förvaltningstradition. Den är dels en åklagarmyndighet, dels en central förvaltningsmyndighet direkt under regeringen. Den står under ledning av en generaldirektör som är såväl under-, sido som överordnad Riksåklagaren. Detta har naturligtvis inneburit att regeringen har byggt in kompetenskonflikter där ansvar och befogenheter är oklart definierade. Om något har EBM lett till att myndighetsstrukturen blivit än mer splittrad. EBM är också en dyr myndighet. Ett av skälen till det är att den har en chefstäthet som i övrigt är helt främmande för åklagar och polisväsendet. Ett annat är att den s.k. staben växer mycket kraftigt på den operativa verksamhetens bekostnad. Ett tredje skäl är att man har byggt upp parallella organisationer för ekonomi och personaladministration. Vi moderater har beräknat att de administrativa merkostnaderna uppgår till flera tiotals miljoner kronor årligen - medel som i stället borde ha kommit den operativa brottsbekämpningen till godo. Sedan har vi anledning att ställa frågan vilken valuta vi får för de 250 miljoner EBM föreslås få i anslag. I TV-programmet Striptease som sändes den 23 november redovisades en kartläggning som redaktionen hade gjort av avgjorda mål vid EBM. Den visade att inte mindre än 70 % av målen var små enkla mål, t.ex. enklare bedrägeribrott och okomplicerade bokföringsbrott. I programmet intervjuades generaldirektören för EBM och chefen för EBM:s västra avdelning. Båda vitsordade att det förhåller sig så som Striptease hävdade. Chefen för EBM:s västra avdelning hävdade t.o.m. att det var bättre att EBM klarade av 250 småmål per år än ett fåtal stora och komplicerade mål. Detta är inget mindre än en skandal. Något som dock inte EBM bör lastas för, utan regeringen som tydligen inte tillräckligt har specificerat och avgränsat EBM:s uppgifter. Om Sveriges spetskompetens på ekoområdet inte klarar av de största och allvarligaste ekobrotten, vem ska då göra det? Ska vi fortsätta att lämna dem obeivrade? Det är tydligt att regeringen har abdikerat från det som den själv säger vara sin mest prioriterade uppgift. Fru talman! I motion Ju302 har jag yrkat att EBM ska avvecklas i sin nuvarande form - observera inte avvecklas helt, utan i sin nuvarande form - och inlemmas i åklagarväsendet på det sätt som regeringen förutskickade från början. Dessutom har jag yrkat på att personal och ekonomiadministrationen ska samordnas under Riksåklagaren. Jag beklagar naturligtvis att utskottet inte har tillstyrkt min motion. Jag står givetvis kvar vid mina yrkanden, men avstår för tids vinnande från att yrka bifall till motionen nu. Jag avser att fortsätta att följa utvecklingen på ekobrottsområdet och återkomma med mina krav till dess att EBM faktiskt blir det vassa verktyg i ekobrottsbekämpningen som Ingvar Johnsson tidigare i debatten påstod att den var. Han hade uppenbarligen inte den blekaste aning om vad han pratade. Riksdagens revisorer har nu börjat en förstudie som återigen syftar till att kartlägga samhällets insatser mot den ekonomiska brottsligheten.

Fru talman! Jag vill i mitt anförande ta upp frågor kring domstolsväsendet. I budgetpropositionen under utgiftsområde 4 och i det betänkande som kammaren har debatterat under dagen föreslås förändringar när det gäller arbetsuppgifterna för tingsrätterna. Dels föreslås att inskrivningsverksamheten koncentreras till sju tingsrätter, dels att bouppteckningsverksamheten flyttas till skatteförvaltningen. Därutöver förs ett omfattande resonemang om effektivitet och utveckling av domstolarnas verksamhet. Jag delar regeringens och utskottets bedömning när det gäller förslagen beträffande såväl inskrivningsverksamheten som bouppteckningsverksamheten. Det finns goda skäl att anta att en viss specialisering ökar effektiviteten och kvaliteten i handläggningen. Det förefaller också logiskt att skatteförvaltningen tar över bouppteckningsverksamheten. Men det är viktigt att dessa förändringar inte leder fram till en omfattande nedläggning av tingsrätter. I budgetpropositionen beskrivs hur man arbetar med att utveckla och effektivisera domstolarnas verksamhet. Det ges exempel på hur tingsrätter kan samverka, t.ex. att personal kan tjänstgöra vid flera domstolar och att två domstolar kan ha en gemensam ledning. Ett exempel som nämns i budgetpropositionen och betänkandet är tingsrätterna i Hallsberg och Örebro. Där visas vilka effektivitetsvinster som kan uppnås genom en sådan samverkan. Det handlar om effektivitetsvinster som inte behöver leda fram till negativa effekter. Jag tycker detta är ett bra exempel. Men i det här sammanhanget blir det motsägelsefullt när vi samtidigt nås av rapporter om att Domstolsverket reser runt landet och pläderar för - som personalen uppfattar det - en omfattande nedläggning av tingsrätter. Fru talman! Det finns väldigt många skäl för att i huvudsak behålla det nuvarande antalet tingsrätter. Jag ska inte här redovisa alla dessa skäl, men peka på några. Självklart är det viktigt för rättsväsendets legitimitet att inte avstånden blir för stora. Det handlar såväl om geografiska avstånd, som försvårar för alla som har skäl att ta sig till en tingsrätt, som allmänhetens känsla för att det finns ett fungerande rättsväsende med närhet till människors vardag. Vilken känsla för och kunskap om exempelvis en domstols roll får elever i skolan som kanske aldrig under sin skoltid får möjlighet att på ort och ställe följa och uppleva hur ett mål i en tingsrätt går till. Som jag ser det finns det skäl tro att en sådan situation motverkar allas vår strävan att stärka och utveckla demokratin i vid mening. Men det handlar inte enbart om rättsväsendets funktionssätt och legitimitet, utan det handlar också om möjligheten för mindre orter att bibehålla och utveckla samhället. En nedlagd tingsrätt medverkar till att utarma kompetens och utvecklingskraft. Vid våra tingsrätter finns det många mycket kvalificerade arbetsuppgifter. När dessa jobb försvinner handlar det inte bara om ett antal arbetstillfällen vilka som helst, utan om arbetstillfällen som har mycket stor betydelse för hur en ort ska fungera och utvecklas. Därutöver finns det naturligtvis mycket som talar för att exempelvis advokatkontor flyttar från en ort när tingsrätten läggs ned. Det bidrar ytterligare till att försämra en mindre orts förutsättningar att vara attraktiv för inflyttning av både människor och verksamheter. Fru talman! Ny teknik är inte sällan motiv för att göra strukturförändringar. Inte sällan leder dessa också till centralisering av verksamheter. Jag tycker att det i stället borde vara så att ny teknik används så att viktiga verksamheter kan behållas på mindre orter. Det skulle möjliggöra en bättre balans mellan stora centrum och mindre orter. Jag anser att det är en politiskt mycket viktig uppgift att vi gör allt som står i vår förmåga för att vända den negativa befolkningsutveckling som vi har i stora delar av landet. Då ska vi också se till att de beslut som vi fattar här i kammaren stöder en sådan utveckling. Fru talman! Jag vill avslutningsvis dels upprepa min fråga om vad som egentligen är avsikten med Domstolsverkets turné till tingsrätterna, dels understryka hur viktigt det är att finna andra metoder för att utveckla och effektivisera verksamheter än att lägga ned dem och utarma orter och landsdelar på strategiskt viktiga funktioner och kompetens.

Fru talman! Hans Karlsson frågade vilket mandat Domstolsverket har för den turné som uppfattas som en turné för nedläggning av tingsrätter. Ja, det är en fråga som även jag har haft anledning att ställa mig. Vi har också, vid en debatt och sedan i en motion som ingår i dagens betänkande, begärt att regeringen ska åläggas att lägga fram en plan bl.a. för domstolarnas framtida organisation. Tyvärr är det bara de borgerliga partierna som står bakom detta krav på regeringen. Det blir alltså ingen majoritet för det förslaget, vilket gör att jag måste hänvisa Hans Karlsson att ställa frågan till sin egen partikollega justitieminister Laila Freivalds, som tidigare inte har tyckt att riksdagen egentligen har med de här frågorna att göra.
Fru talman! Jag noterar, Gun Hellsvik, att moderaterna i sin motion och reservation beskriver det på det sätt som Gun Hellsvik här återger. Jag noterar också i det sammanhanget att moderaterna inte visar vad moderaterna vill åstadkomma för förändring, utan lägger det här i knät på regeringen. Då kan man ju fråga sig: Är det så att man från moderat håll inte vågar visa korten, utan den förändring som ska ske ska någon annan få skulden för? Det tycker jag är att vara passiv i politiken, Gun Hellsvik. Jag tycker att det passar lite illa att på det sättet spela över en fråga där moderater ofta brukar ha en bestämd uppfattning.
Fru talman! Vi har ju bl.a. i vårt budgetförslag visat att vi är beredda att satsa mer på domstolsväsendet än vad regeringen gör. Vi har för nästa år över 100 miljoner mer än vad regeringen och socialdemokraterna har. Det är också intressant att Hans Karlsson här har samma intresse som vi moderater, nämligen att få reda på vad som egentligen är tänkt. Det är ju faktiskt Regeringskansliet, inte ett enskilt parti, som har utredningsresurserna. När jag då ansluter mig till Hans Karlssons fråga till det utskott för vilket jag är ordförande, tas det väldigt illa upp att jag instämmer i frågan och menar att vi kanske skulle kunna kämpa tillsammans för att få det underlag som behövs och som Hans Karlsson efterfrågar.
Fru talman! Men det är ju ändå på det sättet, Gun Hellsvik, att om man är verksam i ett politiskt parti så driver man politik och då har man en viss uppfattning om var man ska landa med det man vill åstadkomma. Så som jag tolkar både motioner och den moderata reservationen avstår ni från att visa vad ni vill göra. I stället säger ni bara att någonting ska göras, vad som helst.

Fru talman! Hans Karlsson är oroad över Domstolsverkets rundresor. Men han tycker att det är förträffligt att vi nu fattar beslut om förändringar av inskrivningsväsendet, som vi moderater tycker bör hänga ihop med att vi fattar ett samlat beslut. Det finns ingen garanti i dag, om man fattar beslut om förändringar av inskrivningsväsendet, för att den personal som i ett hovrättsområde kanske arbetar på 15-20 olika tingsrätter flyttar till Eksjö eller Hässleholm. Det är personal som med stor sannolikhet inte kommer att flytta. Då står vi med akuta personalproblem, som jag pekade på i mitt tidigare anförande. Men det bejakar Hans Karlsson. Sedan frågade han vad moderaterna har för uppfattning. Vi vill ha en rad reformer på området som säkerställer domstolarnas kompetens och rekryteringsmöjligheter, så att vi får de bästa juristerna, etc. Vi har redovisat detta tidigare i debatten. Han säger också att vi inte vågar visa korten. Det är rimligt. Det står att regeringen styr riket. Det är en grundläggande tes i grundlagarna. Vi väntar på att regeringen ska presentera sitt underlag för beslut. Vi tror nämligen att det definitivt har ett värde att regeringen och sedan riksdagen fattar ett beslut om de förändringar som vi kanske kan bli överens om - det beror på vilka förslag regeringen lägger fram. Ju snabbare detta kan ske, ju snabbare regeringen kan redovisa detta, desto tidigare kan justitieutskottet diskutera detta utifrån olika utgångspunkter och gärna, som Ingvar Johnsson antydde, försöka komma överens i sådana här centrala fundamentala frågor. Jag delar därför Hans Karlssons oro för att den här typen av reformverksamhet underifrån som inte har ett brett helhetsperspektiv, länder domstolsväsendet till någonting som inte är bra.
Fru talman! Men, Anders G Högmark, jag har ju också erfarenhet av att ha suttit i denna kammare i opposition. Och vad jag kan erinra mig, även om det nu börjar bli ett tag sedan, lade vi socialdemokrater fram konkreta förslag. I varje fall talade vi om i vilken riktning vi önskade att utvecklingen skulle gå. Men jag finner inte någon sådan riktning i de moderata förslagen. Jag vet inte om jag har läst dem dåligt, men jag kan inte se åt vilket håll moderaterna vill gå. Vill man ha en omfattande nedläggning av tingsrätter eller vill man behålla de små tingsrätterna ute i landsorten? Det går inte att utläsa vad moderaterna vill. Sedan tycker jag inte att man kan friskriva domstolsväsendet och inte heller tingsrätterna från krav på effektivisering, på att ta till sig ny teknik och på att utveckla arbetet. Men vad jag tycker är viktigt, och vad som var poängen i det jag hade att säga, är att man måste se till att en sådan här förändring inte leder till att vi utarmar både rättsväsendets legitimitet och delar av landets möjligheter att vara intressanta för människor att bo och leva i.
Fru talman! Jag ska lugna Hans Karlsson med att säga att när vi kommer att ta ställning till det förslag som regeringen lägger fram kommer det säkert inte att innebära någon massnedläggning av små tingsrätter. Vi har över huvud taget inte preciserat oss därför att vi vill ha en öppenhet. Vi vill definitivt inte starta processen på det sätt som Domstolskommittén en gång fick som direktiv: minus 200 miljoner kronor och hypotesen att hälften av tingsrätterna skulle läggas ned. Det var det som blockerade allt vettigt arbete. I den utredningen, Domstolskommittén, redovisade moderata företrädare bl.a. en rad möjligheter som den nya tekniken innebär. Vi vill med andra ord ha öppenhet för att ta till sig ny teknik och markera behovet av kompetens. Man kan föra resonemang på olika sätt om samverkan mellan olika tingsrätter. Man kan även föra resonemang - det nämnde jag också i mitt anförande - om den nuvarande rättegångsbalken, om vad den har för regler och begränsningar och om man inte bör göra en ny översyn. Men, som sagt, för att lugna Hans Karlsson över helgen och helst lite längre: Det blir ingen massnedläggning av tingsrätter. Var alldeles lugn!
Fru talman! Jag tackar för det, Anders G Högmark.
Fru talman! Jag vill bara lägga till att utskottsmajoriteten ju skriver att vi utgår från att behovet av både lokal förankring och geografiska förhållanden i skilda delar av Sverige ska beaktas när man går in i slutfasen av reformarbetet. Sedan tycker jag till skillnad från de moderater som har yttrat sig att det ändå är en bra arbetsmetod att Domstolsverket för dialoger för att ta vara på de synpunkter som finns på hur man ska kunna gå vidare. Det är en förändring som alltså kan växa fram underifrån. Sedan får vi ju så småningom ta ställning till den skrivelse som ska komma från regeringen. Jag tycker att det är viktigt att säga, fru talman, att det naturligtvis inte är Domstolsverket som lägger ned några tingsrätter. Enligt lag är det beslut som fattas av regeringen.
Fru talman! Jag tycker att det som Ingvar Johnsson säger beträffande Domstolsverkets roll på sätt och vis låter betryggande. Icke desto mindre får den här turnén den följden att man talar i termer av att vissa tingsrätter kommer att läggas ned inom en viss tidsperiod. Sådant kan bli självuppfyllande, om det ges en ensidig information och inte minst om personalen uppfattar det så att det gäller att så snabbt som möjligt söka sig någon annanstans. Jag tycker att det är olyckligt, och jag undrar om det verkligen är denna roll som Domstolsverket ska ha.

Fru talman!

Det finns ytterligare ett förvaltningsanslag i statsbudgeten, och det heter C1. Förvaltningsanslaget A1 ambassaderna runt om i världen, våra 400 honorärkonsulat och våra 2 400 anställda på dessa myndigheter. Av dessa 2 400 anställda är 1 000 lokalanställda. Vidare rymmer utgiftsområdet vissa bidrag till internationella organisationer. Det är Nordiska rådet, FN, Europarådet, OSSE m.fl. Utifrån det här anslagsområdet finansieras också den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken i EU, GUSP. Det rymmer information om Sverige i utlandet och vissa nedrustnings och säkerhetspolitiska frågor, samt en del andra övriga utrikespolitiska frågor, såsom t.ex. strategisk exportkontroll och EU-information. Det är knappt 3 miljarder kronor vi talar om för allt detta. Jag menar att vi har en oerhört effektiv utrikesförvaltning och att den är slimmad. Det finns en motion som behandlas i betänkandet som går ut på att man ytterligare ska skära ned i utrikesförvaltningens utgifter och framför allt på ambassaderna. Man ska på våra ambassader runt om i världen inte leva under andra omständigheter än de som råder i de länder man har att verka i. Motionen är enskild, men utrikesutskottet har avslagit den och motiverar detta med den väldigt utgiftsslimmade organisation som utrikesförvaltningen i dag utgör. Jag sade inledningsvis att det finns två förvaltningsanslag, C1 och A1. Det ligger i dag ett vilande förslag om en sammanslagning av dessa båda förvaltningsanslag, dvs. utgiftsområde 5, A1-anslaget, skulle föras ihop med Regeringskansliet, C1. Vi resonerar kring det i betänkandet. Vi erinrar om att vi redan tidigare har påtalat betydande svårigheter med en sådan sammanslagning. Den ska verkställas enligt planerna våren år 2002. Senast i vårbudgeten år 2001 skulle man kunna få ett sådant förslag. Men redan i det här betänkandet - liksom vi har gjort tidigare - skriver vi i utskottet att vi visst ser att det kan finnas samordningsvinster att göra och att vi tycker att det är viktigt och angeläget att effektivisera så långt det går. Men det får inte gå ut över utrikesverksamheten. Redan i dag har man gjort vissa samordningsvinster vad gäller biblioteksverksamheten. Översättarservicen från UD gäller nu hela Regeringskansliet. Man har även en språkutbildning som alla får del av. Men att slå ihop de här båda anslagen när det gäller utlandsverksamheten menar vi skulle betyda att vi här i riksdagen skulle få stora svårigheter att hantera de här frågorna. Det innebär att budgeten och pengarna skulle behandlas i ett utskott, medan utrikesutskottet fortfarande skulle ha att hantera policyoch sakfrågorna. Det kan aldrig vara en bra ordning. Det ligger oerhört mycket utrikespolitik t.ex. i var, hur och när man etablerar ambassader. Det är en signalverkan i resursallokeringen som vi inte kan förbise. Därför har vi återigen skrivit om hur vi ser på frågan i hopp om att regeringen ska ta intryck och avstå från att slå ihop de båda anslagen. Det här betänkandet rymmer bara tre reservationer och ett par särskilda yttranden. Det finns en betydande enighet om att vi har en god utrikesförvaltning. Men det finns några skiljelinjer som Göran Lennmarker var inne på i sitt anförande och som jag ytterligare ska kommentera. Mellan moderaterna och övriga går en skiljelinje när det gäller synen på Sidas verksamhet. Man anser att Utrikesdepartementet ska ta över biståndsverksamheten i större omfattning och att en del av utrikesverksamheten också ska lokaliseras till Afrika. I princip skulle UD syssla med allting som handlar om planering, uppföljning och kontroll, och verksamheten på fältet skulle utlokaliseras till fältet. Det här är en nedmontering av Sida som vi övriga kraftfullt tillbakavisar. En annan skiljelinje är att man inte anser att ambassaderna främjar svenskt näringsliv tillräckligt kraftfullt. Det finns säkert mycket mer att göra, och man kan säkert förbättra verksamheten. Men väldigt mycket har gjorts. På främjandeområdet har man satt i gång utredningar som handlar om att samordna verksamheten vad gäller alla de aktörer som finns. Exportrådet kommer kanske att få en samordnande roll. Man gör en preliminär utvärdering av Invest in I övrigt när det gäller personalrekrytering - vilket moderaterna också är missnöjda med - presenterades en utredning i höstas. Den handlar just om rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar inom UD. Därmed anser vi för vår del att en hel del är gjort men att man fortlöpande inom verksamhetsplaneringen kan se över de här frågorna. Jag skulle vilja fråga Göran Lennmarker om han kan ge några exempel på att ambassaderna har misskött detta. Vilket land, vilken ambassad, ska i första hand få del av den här kritiken? En tredje skiljelinje är att moderaterna - som Göran Lennmarker här också anförde - inte anser att anslaget D2 ska få finnas kvar. Anslaget D2 går till enskilda organisationer för deras verksamhet på det fredsfrämjande och nedrustningsfrämjande området. Många viktiga insatser görs av NGO:er i det här sammanhanget. Det handlar om att ge en folklig kunskap, en bred kunskap, i skolor och ute i samhället om FN och om fredsfrämjande insatser för att, inte minst nu när vi vill satsa på det konfliktförebyggande arbetet, i större utsträckning och mer systematiskt sälja in sådana frågor. Vi tycker att det är viktigt att det finns en möjlighet att ansöka om medel för de här viktiga projekten. De här organisationerna skulle aldrig klara av att ha en sådan verksamhet om inte regeringen sköt till medel. Man tycker att det är lite underligt eftersom moderaterna ju inte har några som helst synpunkter på de pengar som på samma vis ges till EU-information. 125 enskilda organisationer fick fördelade projektmedel för att informera om och främja kunskapen om EU under det gångna året. Det är väl precis en parallell till anslaget D2, men inom ett annat område. Jag undrar därför om det bara är ett uttryck för att moderaterna egentligen inte tycker att freds och nedrustningsarbete är särskilt viktigt, i alla fall inte lika viktigt som EU-information. Vi tycker att bådadera är viktiga, och vi anser att anslaget D2 ska vara kvar. Marianne Andersson, som skulle ha deltagit i den här debatten, är inte här, och jag ska inte gå in i polemik med henne. Jag hade hoppats att få ett motiv till Centerns reservation för en minskning med 82 miljoner kronor av anslaget på det här utgiftsområdet. I motionen ges inte några som helst motiv till detta. Vi har inte heller under beredningen i utskottet fått några som helst motiv för minskningen. Jag hade hoppats att den här debatten möjligen skulle klargöra varför man vill undandra sammanlagt 82 miljoner kronor. Det är möjligt att Marianne Andersson, om hon kommer hit senare, kan ge ett svar på de här frågorna. Slutligen, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Göran Lennmarker undvek nogsamt att svara på den fråga som jag ställde. I vilken del av verksamheten känner moderaterna att den här kritiken är berättigad? Det pågår utredningar och det har beslutats om direktiv för en översyn och en viss samordning av främjandeverksamheten, men jag har inte under min tid hört någon företagare eller någon annan från näringslivet klaga på den svenska utlandsrepresentationen eller på hur främjandefrågorna har skötts. Jag skulle gärna vilja veta lite mer konkret, Göran Lennmarker, vari den här kritiken består. Vilka företag och vilka branscher är missgynnade, och i vilka delar av världen finns de ambassader som man har riktat kritik emot? När det sedan gäller ambassader i Wellington och Minsk skriver vi beträffande Minsk att vi också från utskottsmajoritetens sida anser att en direkt representation i Minsk skulle vara att föredra. Vi anser också att man ska etablera en sådan där så snart det bara är möjligt. Men situationen i Vitryssland är i dag, som Göran Lennmarker vet, sådan att det är mycket svårt att nu upprätta en ambassad där. Den signal som utskottet ger är dock mycket tydlig: Vi anser att en sådan ska inrättas så snart det bara är möjligt. När det å andra sidan gäller Wellington föregicks ställningstagandet av en mycket noggrann utredning, och vi har skrivit om detta i många betänkanden. Vi tycker att det fungerar bra med en sidoackreditering från Canberra.

Fru talman!

Dock tycker jag att det finns anledning att kommentera en hel del av det innehåll som finns i verksamheten. Det gäller inte minst FN:s roll. Väldigt ofta när vi i utskottet behandlar utrikesförvaltningen hamnar vi i diskussionen om vilka ambassader som ska vara eller inte vara och vikten av dem. Men vi tar mycket sällan en längre ingående diskussion om FN:s roll och FN:s framtid. Det är kanske lite behövligt. Vi i Miljöpartiet tycker att FN:s roll är oerhört viktig. Vi skulle därför vilja lyfta det lite extra. Vi har hört ganska mycket om att reformarbetet måste fortgå och att FN måste reformeras. Det finns rapporter där bl.a. förre statsministern Ingvar Carlsson har varit med och tagit fram förslag till reformarbetet. Framför allt har man diskuterat säkerhetsrådets framtida roll. Det gäller vetorätten och de ständiga medlemsländernas representation. Det skulle vara lite intressant om vi möjligen kunde få veta lite grann mera om hur regeringen driver på i dessa frågor och vad som i dag händer och sker på området. Förutsättningen för att vi ska kunna fortsätta att ha ett starkt och viktigt arbete på den internationella arenan är att FN:s roll stärks och att FN blir mer effektivt och får större möjligheter att agera internationellt. Det gäller konfliktlösninginstrumentet men också möjligheten att gå in och agera i de konflikter som i dag uppstår framför allt inne i länder. Där har man i dag mycket små möjligheter att agera från FN:s sida. Många gånger har det klagats på att FN inte ha kunnat göra någonting. Så har tyvärr varit fallet. Men så länge regelsystemet är som det är har FN inte så lätt att agera. Som jag ser det måste vi från svenskt håll agera väldigt kraftfullt för att FN ska få en viktig och bra roll i framtiden och en möjlighet att agera. Annars riskerar vi att andra organ stärks och tar över den rollen. Det gäller inte minst Natos framtida ställning. Det lyfts ofta fram som ett effektivt organ för att gå in och agera. Det vore väldigt tragiskt om det är den vägen vi internationellt väljer att gå. Det är i stället via FN och genom att ge FN större möjligheter som vi bör agera. De andra delarna som jag tycker är oerhört angelägna i betänkandet är freds och nedrustningsfrågorna, OSSE och de organisationer som jobbar med fred, nedrustning och konfliktlösning och forskning på det området. Vi måste se till att de har möjligheter. Inte minst konfliktkunskap och konfliktlösningsinstrument är något som vi måste arbeta väldigt mycket internationellt med. Sverige borde kunna ha en ledande roll i att agera och sända ut duktiga konfliktlösare i internationella konflikter för att försöka lösa konflikter innan det blir regelrätta krig. Det är lite intressant att lyssna till moderaternas syn på NGO:er och deras roll. Man är orolig för att om de får pengar kommer de att bli mer följsamma och kommer inte att kritisera på samma sätt. Många av dessa organisationer behöver pengar för att kunna vara med och kritisera och agera. Samtidigt tyckte jag att det var intressant att höra WTO-mötet och NGO:erna. De var tydligen helt förkastliga när de hade varit med och agerat och kritiserat. Det tycker jag är lite intressant. Vid förra WTO-rundan hade Moderaterna regeringsställningen i Sverige. De många NGO:er framför som kritik i dag var den totala låsningen och att de inte hade någon som helst insyn och möjligheter att vara med och se vad som skedde under den förhandlingsrundan. Det är viktigt att man har en ökad öppenhet och större möjligheter för våra frivilligorganisationer.

Fru talman! Det är glädjande om vi kan vara överens om att FN:s roll behöver stärkas och att man också via FN ska kunna gå in i förebyggande av konflikter i ett tidigt skede - även om konflikten anses vara inom ett land. Vi ser ju problematiken med Tjetjenien nu t.ex., där det är svårt att kunna agera på grund av att det finns de som hävdar att andra regler gäller. Tillsammans kanske vi kan lyfta fram de här frågorna och stärka FN:s roll så att man kan agera i tid. Jag tycker att detta är en viktig del som man inte får glömma - att man i tid ska kunna agera för att förebygga konflikter. Det gäller att ta vara på den kunskap som finns om konfliktförebyggande arbete, men också att kunna se eventuella konflikthärdar i tid och därmed också kunna agera. Det är klart att man inte kan försvara våldshandlingar. Men den del som jag tog upp i WTO-frågan är den viktiga delen. Varför fick inte NGO-rörelsen vara med under den förra förhandlingsrundan så att den kände att den hade insyn i tid? Jag är glad över att de ideella organisationerna i dag har vaknat för vikten av handlingsavtalen och också är med och försöker påverka hur de ska se ut i framtiden. Samtidigt beklagar jag att man inte gjorde det här i den förra omgången, och såg till att man hade en konferens med NGO:erna. Då hade de kunnat få insynen och möjligheten att redan då vara med och agera. Det tror jag hade stärkt möjligheterna att få fram bra avtal som både ideella organisationer och länder kan acceptera.

Fru talman! En miljard människor somnar hungrande varje dag. Detta är en oacceptabel situation. Det gemensamma för alla dessa människor är fattigdomen, och det är därför fattigdomen ska utrotas. Jag är optimist. Jag är övertygad om att detta går. Vi kan i Stilla havs-Asien se att land efter land har gått från absolut fattigdom till relativt välstånd inom loppet av 20-30 år. Det är också fråga om länder som inte har tillgång till rika naturresurser. Orsaken till fattigdomen är i många av tillfällena direkt vanstyre. Om vi ser på världen ser vi att Stilla havs-Asien med få undantag har haft en snabb utveckling i positiv riktning. När vi ser på Sydasien ser vi också att det finns en positiv utveckling, om än inte lika snabb och inte lika stabil. Mellanöstern och arabstaterna står relativt stilla. De har världens största bistånd och dessutom stora naturresurser, men utvecklingen står dessvärre relativt stilla. Latinamerika hade en positiv utveckling. De har drabbats av Mitch, och vi har alla ett ansvar för att hjälpa till att röja upp och lösa de problem som Mitch förorsakade och se till att man samtidigt bygger upp ett bättre samhälle när man går in och restaurerar Men det är Afrika som är det stora problemområdet. Det är här fattigdomen fortfarande ökar på många håll. Det är här vi har den kraftiga befolkningsökningen, även om den har mattats något. Det är här vi har de stora aidsproblemen. Bistånd ska vara effektivt. Det ska vara kraftfullt, och det ska vara riktigt. Det ska avvecklas i takt med att fattigdomen utrotas. Det är därför man ska ha avtalsbundna projekt och inte bygga upp fasta organisationer med folk som hela livet ska jobba med samma uppgift inom biståndet. Det är därför vi inte ska låsa det med landramar som förlamar och låser biståndet för lång tid framöver. Det gäller att inte bygga upp ett biståndsberoende vare sig i partnerländerna eller i biståndsorganisationer som Sida. Det handlar inte om att skapa utbetalningsmål som är nådda så fort pengarna har levererats. Det konserverar återigen biståndet. Det konserverar formerna för biståndet, och det ger i slutändan en låg effekt. Länder som har mycket bistånd - över 250 dollar - har inte lyckats bättre än andra länder. Vi börjar få ökade kunskaper om hur bistånd ska bedrivas. Världsbanken har visat att bistånd till länder med good management är mycket effektivt. Ett bistånd som ökas med 1 % av BNP ger en ökning av tillväxten med 1⁄2 %. Till länder med bad management är det precis tvärtom. Självfallet ska vi inte ge ett bistånd som direkt skadar det land som vi försöker bistå. Får man inga resultat av biståndet blir det inte bättre för att man håller på med det i långliga tider. Det blir precis lika dåligt som det var från början. Därför ska man i sådana fall sluta. Jag tror att allt bistånd ska ha ett slutdatum. Man ska komma ihåg att avvecklingen av bistånd gör ont både för givaren och för mottagaren, och därför är det extra viktigt att slutdatum är fastställt från början. Biståndet utvecklas successivt. Från början var det helt och hållet behovsstyrt. Sedan har det successivt blivit alltmer performance-beroende. Problemen med biståndet är att ett stort bistånd försvagar landets ledning. Det skapar svaga institutioner i landet och därmed dålig tillväxt. Det sänker också behovet av att ta ut skatt i landet. Däremot skapar man strategier både hos regeringen och hos lokala NGO:er för att öka biståndet. Man får mindre behov i ett land med högt bistånd av att prioritera exporten, vilket ändå är landets allra viktigaste uppgift. Givarna spelas ut mot varandra. Det gör att man får en sämre utvecklingsstrategi i landet, och det är en viktig demokratiaspekt att man stärker presidentmakten på parlamentens bekostnad. Jag tror inte att man ska vänta sig mycket tillväxt av det bistånd vi ger. Det ges inte för att skapa tillväxt. Det ges som socialt stöd och för att förbättra hälsa och utbildning. Det är i och för sig positivt på landet, och det ger tillväxt på lång sikt, men det är inte direkt tillväxtorienterat. Därför ska man inte vänta sig för mycket i tillväxt av svenskt bistånd. Hur ska man utrota fattigdomen? Den allra viktigaste uppgiften är naturligtvis frihandel. Att skapa en frihandel och att ta bort våra egna jordbrukssubventioner - det egna jordbruksskyddet - är naturligtvis den allra viktigaste uppgiften. Protektionismen måste tas bort. Handeln i utvecklingsländerna är tio gånger större än biståndet. Man måste ta bort dolda handelshinder. Det handlar om alla dessa miljöklausuler och arbetsmiljöklausuler som flitiga människor i hotade branscher som har svårt att klara sig i i-länderna försöker hitta på för att bromsa och skapa hinder för handeln. Dessa får man inte falla undan för. Det har talats mycket om Tobinskatten. Det är också någonting som man måste vara uppmärksam på när man debatterar internationella frågor. Hur vill vi utrota fattigdomen? Jo, vi vill utrota fattigdomen genom att skapa tillväxt i våra partnerländer, våra samarbetsländer. Under det vill vi ha effektivitetsmål för varje projekt. Man ska kunna mäta vad man gör och dra lärdom av lyckade och misslyckade projekt. Ett sådant villkor är att man utvecklar en respekt för mänskliga rättigheter. Det kan aldrig vara perfekt från början, men det måste finnas en klar inriktning. Det måste också finnas en utveckling mot ett rättssamhälle, en utveckling mot demokrati och flerpartisystem. Det ska finnas en korruptionsbekämpning och en utveckling mot en marknadsekonomi. Jämställdhet och miljöaspekter ska bevakas. Man får absolut inte, enligt vår uppfattning, bedriva anfallskrig. Även om biståndet, från vår sida, till ett land som för anfallskrig inte direkt går till att köpa kanoner skapar det utrymme för att köpa kanoner. Detta är enligt vår uppfattning inte acceptabelt. Man ska försöka undvika att skapa biståndsberoende. Mer än 10 % av BNP bör inte gå till bistånd; vi tror att det är en lagom inställning. Skuldavskrivning är ett lysande sätt att ge en ny regim möjlighet att slippa belastningen av vad en gammal korrupt regim har ställt till med. Därför var vi först i riksdagen med att införa särskilda anslag för skuldavskrivningar, särskilt i Afrika. Men man ska naturligtvis inte använda skuldavskrivningar för att skriva av skulderna för korrupta utvecklingsfientliga regimer som därigenom bara får ett nytt låneutrymme och slipper att råka ut för en statsbankrutt och avgå. Det viktiga när det gäller biståndet är utvecklingen i mottagarlandet, i samarbetslandet, inte själva givandet. Kunskapsförmedling är viktigt. Basal utbildning för flickorna och basal hälsovård kostar aldrig mer än 5 % av BNP i ett mottagarland. Det är därför egentligen oanständigt att det finns länder som har mer än 5 % av BNP i bistånd som inte tillgodoser dessa grundläggande krav, men så är det dessvärre. Det gäller att slå vakt om familjejordbruken, att hjälpa till att skapa jordreformer och att stötta uppväxten av småföretag, inte minst drivna av kvinnor. Men det gäller att inte satsa på sådan lönsam infrastruktur som t.ex. kraftverk och hamnar. När det gäller sådant ska man gå till banken och låna pengar, eftersom det är lönsamt direkt. Afrika har haft tre katastrofer. Den första var slavhandeln; vi hade i Cabo Corso en alldeles egen slavhandelskoloni som nu är 351 år gammal. Sedan drabbades man av kolonialismen och därefter av socialismen. Afrika har verkligen varit utsatt. Det gör naturligtvis att Afrika behöver alldeles särskild hjälp. Jag tror att vi ska stärka parlamentens kontroll över presidentmakten. Hur ska då organisationen se ut? Jag tror att strategi, uppföljning och kontroll ska skötas av UD och ambassaderna och integreras med politik och handel. Sida bör bli ett renodlat ämbetsverk med föga av egenregi. Det ska handla mycket mer om att man träffar avtal om projekt och att projekten får tävla med varandra om medlen. Jag tror att det är väldigt viktigt att man, när man ska utveckla biståndet, finns i den aktuella miljön. Jag tror att det är nödvändigt att utvecklingsavdelningen på Sida finns i Afrika. Jag tror att möjligheterna att se hur det här biståndet ska växa fram är bättre om man är på plats i Afrika än om man är på Sveavägen i Jag tror att en mycket större del av biståndet ska föras över via enskilda organisationer. Jag tror att det bara är de som ska vara verksamma i länder som för anfallskrig. Det är i huvudsak de som ska vara verksamma i länder med korrupta regimer eller totalitära styren. Jag tror att man framför allt ska satsa på de stora och väletablerade organisationerna, så att man inte skapar en rad små biståndsberoende NGO:er. Jag tror att man i huvudsak ska gå via de stora väletablerade organisationerna. Under den senaste tiden har vi sett att regeringen har infört stora reservationer i biståndet. Man har gjort utbetalningsstopp. Det är en styggelse. Regeringen ska faktiskt följa riksdagens beslut och intentioner. Även om man, som vi, har en annan budget för biståndet kan man aldrig acceptera att regeringen inte gör vad riksdagen beslutar. Jag vill avsluta, fru talman, med att säga att bra bistånd ska vara oljan i motorn, inte bensinen i tanken. Fru talman!

Fru talman! Jag vill också börja med att hälsa biståndsministern välkommen till det här viktiga arbetet. Det är min förhoppning att biståndsministern ska kunna upprätthålla biståndet lite bättre än företrädaren, som gjorde kraftiga nedskärningar i biståndet, vilket vi här hårt har kritiserat. Jag hoppas att vi ska få se en annan utveckling under den nya biståndsministern. Det betänkande vi behandlar i dag har titeln Internationellt bistånd. Egentligen tycker jag att det hade varit bättre om det hade stått "internationellt utvecklingssamarbete". Bistånd leder tanken lite fel. Vi talar mer och mer om utvecklingssamarbete. Vi talar om partnerskap. Vi talar just om samarbete. Just den beteckningen förekommer på flera ställen i betänkandet. Men bistånd har ju blivit ett inarbetat och etablerat ord, så det är kanske svårt att förändra. Varför har vi utvecklingssamarbete över huvud taget? Jo, det beror på att vi har en orättvis värld. Det är det som egentligen är fundamentet. Det är det som är utgångspunkten. Vi har alla fakta på bordet. Vi har massor av fakta som just talar om de stora globala orättvisorna. Jag var på en FN-konferens i våras. Då fick jag ett litet blad från Världsbanken som mycket klart beskriver orättvisorna. Det här lilla bladet säger att 25 % av världens befolkning lever på mindre än 1 dollar om dagen. Ungefär 1,3 miljarder människor lever alltså på mindre än 8-8:50 kr, eller vad nu dollarn står i. Det står också att 56 % av världens befolkning, alltså mer än hälften, ca 3 miljarder människor, lever på mindre än 2 dollar om dagen. Det där är utgångspunkten för att vi diskuterar samarbete med de här människorna, för att se om vi kan hjälpa till och förändra situationen för dem. Det är själva utgångspunkten. Jag sade att vi har alla fakta på bordet. Ja, varje år kommer UNDP ut med rapporten Human Development Report. Den är full av sådana här fakta. Så kunskap på det området har vi. Ett problem är dessutom att i den rika delen av världen blir de rika människorna allt rikare och i den fattiga delen blir man allt fattigare. Klyftorna ökar. Sverige har också varit illa ute under årens lopp. Vi fick också bistånd en gång i tiden, för 130 år sedan. Under våra svåra år fick vi stöd av våra grannländer, av England och av USA. Vi kom ur det svåra läget på grund av vissa gynnsamma situationer och hårt arbete, utbildning, forskning, uppfinningar och frihandel. Vi kunde få avsättning för våra varor. Så höjde vi vår levnadsstandard. Det är precis som Bertil Persson säger, det är handeln som kommer att göra det. Frihandeln är otroligt viktig i det här sammanhanget. Men det gäller naturligtvis också för länderna att producera varor som går att sälja. Och det gäller att inte den rika världen sänker priser genom dumpning med hjälp av insatsmedel. Sedan var det en annan sak som gjorde att Sverige fick en positiv utveckling, nämligen att vi kom att leva i fred. Krigen är förödande för många av de människor som lever i den fattiga delen av världen. Kriget i sig uppstår just genom orättvisorna, genom fattigdomen och klyftorna. Det finns ett samband mellan fattigdom och krig. Vilka är då våra stora ödesfrågor framöver? Man ska se frågan i ett längre perspektiv. Jag sade att Sverige fick bistånd för 130 år sedan. Man måste ha ett långt perspektiv när man talar om biståndet. Här finns inget quick fix. Det är ett långsiktigt, mödosamt åtagande och hårt arbete om vi t.ex. ska klara av befolkningsfrågan. Där bidrar biståndet med mycket kunskap och ekonomisk hjälp. Det gäller även miljöfrågorna. Vi har kunskapen på området. Där hjälper också biståndet till. Vi vet att naturresurserna har sina begränsningar. Vi har vattenfrågan. Även om alltfler människor kan dricka rent vatten, vet vi att vattenfrågan är ett jätteproblem på många områden. Det sägs att vatten är en av konflikthärdarna i världen och kommer att så förbli. Skuldfrågan har berörts. Den pekar också på orättvisorna mellan den rika och den fattiga delen. Skuldavskrivningar kommer in i bilden som ett nödvändigt instrument för att se till att länderna kommer ur denna fälla. 10 % av världens befolkning konsumerar 90 % av resurserna. Jag hoppas att ni hörde vad jag sade! 10 % av världens befolkning konsumerar 90 % av resurserna. Där har vi också klyftan. Är detta vårt ansvar? För mig är svaret uppenbart. Visst har vi här ett globalt ansvar. Vi talar om de globala perspektiven. Vi talar egentligen inte om svensk inrikespolitik, utan vi talar om de globala perspektiven. Har då Sverige ett ansvar? Det är helt klart bara genom det faktum att vi har resurser, lever i fred och är rika i det globala perspektivet. Jag får ibland en motfråga när jag talar om dessa ämnen. Ska vi ge till andra när det inte räcker till oss själva? Så upplever många människor även i Sverige situationen. De har inte tillräckligt med pengar, de har inte jobb eller inkomst. Ska vi då hjälpa till och ge pengar till andra? Jag förstår frågan - i den enskilde personens situation. Samtidigt måste man höja blicken och se i ett globalt perspektiv. Alla vi som lever i Sverige med det sociala skyddsnät vi ändå har, har jämfört med det globala perspektivet ett starkt ansvar att konstruktivt och generöst vara med i biståndet. Nu kommer jag in på det som diskussionen egentligen handlar om. Det här är egentligen en budgetdebatt. Det gäller pengarna som finansutskottet har beslutat om och där de olika partierna har haft olika förslag i finansmotionerna. Därför ska jag komma in på budgetfrågorna och pengarna. Hittills i dag har enprocentsmålet inte nämnts. Jag måste ändå komma in på det målet. Det beror väl på att Ingrid Näslund inte har varit uppe i talarstolen än, annars hade hon talat om enprocentsmålet. År 1968 beslutade man i kammaren - inte i just detta rum, men i riksdagen - enigt om att 1 % av BNI skulle gå till bistånd. Det var just på grund av det förhållande jag tidigare nämnt, nämligen att vi har ett ansvar därför att vi lever i en rikare del av världen. Man tyckte att det var rimligt att vi skulle avstå 1 % av BNI och behålla 99 % själva. Det var rimligt. Man jobbade sig fram mot målet, och cirka tio år senare var man där. Det är intressant att gå tillbaka till de gamla protokollen och läsa hur det ena partiet efter det andra jublade i riksdagen och tyckte att målet var jättebra. Jag har tidigare citerat högermannen Allan Hernelius. När beslutet fattades uttryckte han sin glädje och sade att detta inte ska sluta därmed utan vi ska gå vidare. Så sade högern 1968. Den ena partiföreträdaren efter den andra gav sin support till detta. Tanken var just att man skulle ge bidrag därför att vi tillhör en annan del av världen. Det var inget utbetalningsmål i sig - som Bertil Persson talar om. Det beror på att resurserna saknades, de saknas fortfarande och kommer att saknas. Även om vi ger 1 % och andra länder skulle följa med - vilket de inte gör - saknas resurser därför att behoven är så stora. Det är ingen som har tanken att tala om ett utbetalningsmål där allt är fixat och färdigt när biståndet har betalts ut. Behoven är ändå större. Målet sattes för att säkra ett åtagande. Därför var det olyckligt att i år inte bara gå ned till 0,7 utan att det också har skurits ned ytterligare under året. När utgiftstaket skulle klaras och 8 miljarder skulle sparas, tog man nästan 40 % från biståndet. Varför det? Jo, för att det var enklast. Här finns inga hårda påtryckargrupper. Det finns partier och riksdagsledamöter som talar för biståndet, men de som är berörda är inte här. Det är mycket enklare, och protesterna blir mindre. Då stod biståndsminister Pierre Schori här och bedyrade under frågestunder och i biståndsdebatter att alla pengar ska gå tillbaka. Det är bara temporärt. De kommer i januari år 2000. Nu har vi facit i hand. Vi vet att det inte blir så. Men de pengar som hölls inne har inte lagts tillbaka, och kommer tydligen inte att läggas tillbaka. Kommer de 900 miljoner kronor som fortfarande fattas av det som har utlovats att läggas tillbaka? Om de nedskärningar som har gjorts resulterar i att man kommer under skammens gräns 0,7 % under innevarande år, kommer de att fixas i slutändan? Det var också ett löfte som gavs här, nämligen att aldrig gå under 0,7. Nu är risken stor att man gör det. Vi vet vilka följdverkningar och bekymmer det har lett till för enskilda organisationer som har haft det svettigt under året med att skriva om avtal, att gå ur program osv. Det är klart att besvikelsen är stor när man inte lägger tillbaka pengar som hölls inne. Folkpartiet har ett program för detta. Vi lägger på en och en halv miljard nästa år, som motsvarar 0,8. Vi kan inte lova 1 % här. Det gör vi inte. Vi klarar inte det i vår budget. Men vi lägger på en och en halv miljard och kommer upp till 0,8 i stället för 0,72. Sedan har vi ett program för de följande åren. Vi lägger på 2,2 och 2,6 miljarder - motsvarande 0,84 och 0,86 % - för att inom en tioårsperiod, precis som 1968, komma tillbaka till enprocentsmålet. Det finns ett program. Det är vårt åtagande mot den bakgrund som jag har försökt att beskriva. Det är inget annat parti som har den ambitionsnivån, men jag hoppas att vi ska kunna förena oss i det här. Vi kan gå tillbaka 30 år i tiden och se vad man sade då och utlova det. Vi vet att moderaterna sänker biståndet med en dryg miljard. Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ställt upp på budgeten. Om vi går några år tillbaka i tiden ser vi att Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade en annan profil. I och för sig säger Miljöpartiet i ett särskilt yttrande att man egentligen vill gå till 2 %. Med den takt man har nu tar det 30 år att nå 1 %, och det skulle ta 60 år att nå 2 %. Är det en bra ambitionsnivå? Miljöpartiet var i och för sig inte med 1968 när detta beslut togs, men man har sedan följt upp det i en reservation. Regeringen säger att det här ska göras när de statsfinansiella förutsättningarna för detta föreligger. Det innebär att regeringen menar att vi i Sverige inte har tillräckligt med pengar för att klara det här med det globala perspektivet. Hur vill vi då använda pengarna? Vi vill satsa de här pengarna bl.a. på demokratiutveckling. Jag stöder mycket av det som Bertil Persson har sagt när det gäller demokratiutvecklingen och frihandeln. Det jag är motståndare till är det som jag har varit inne på. Sedan vill Bertil Persson också ha ett slutdatum för biståndet, och jag tror att det är ett långt åtagande. Jag vet inte var slutdatum ska ligga; det kanske ligger på olika ställen i olika program. Vi vill också ha villkorat bistånd i den här demokratiutvecklingen. Därför gör vi vissa markeringar för sådana stater som är enpartistater. Även om de inte kallar sig enpartistater finns det de som i praktiken är det. Vi vill satsa ytterligare på enskilda organisationer, med 215 miljoner, liksom särskilda utvecklingsprogram och skuldlättnader. Nu har det på sätt och vis varit en ganska dyster bild som jag har målat upp, och därför vill jag sluta med några positiva saker i fråga om utvecklingen i världen. Barnadödligheten har halverats under de senaste 30 åren. Tillgången till rent vatten har ökat från 10 % till 75 % under de senaste 30 åren. Medellivslängden har ökat från 46 år till 65 år under de senaste 30 åren. Det finns alltså mycket av positiv utveckling också i det här globala perspektivet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 9, men jag står naturligtvis bakom övriga reservationer där Folkpartiet är med.
Fru talman! Jag ska inte ta upp någon stor debatt med Karl-Göran Biörsmark. Jag vill erinra kammaren om att både Moderaterna och Folkpartiet ingick i den enda regering som någonsin har uppfyllt enprocentsmålet i Sverige, nämligen Carl Bildts regering. Sedan har det rasat vad gäller nivåerna. Vi har lärt oss av de erfarenheter vi fick. Vi har sett hur biståndet har gått från behovsinriktat till performance-inriktat, och nu tror vi att det ska vara kunskapsbaserat. Man ska bygga på de erfarenheter och kunskaper man har fått när man har hållit på med det här arbetet. Utbetalningsmålen ledde till reservationer, därför att man kunde inte hitta något att betala ut pengarna till. Det ledde till importstöd, där man skänkte bort pengar. I ett afrikanskt land köpte alla parlamentariker Mercedes för importstödet. Det är inte särskilt effektivt med utbetalningsmål. Det har vi lärt oss. Det viktiga med biståndet är resultatet, själva utvecklingen, inte själva givandet. Jag är optimist när det gäller biståndet. Det här går. Land efter land har visat att man kan avveckla fattigdomen och utrota den. Dessutom tror alla partier nu att det övergripande målet för biståndsverksamheten i Sverige inte är enprocentsmålet, utan fattigdomsbekämpning. Vi har drivit frågan om fattigdomsutrotning länge, och på något vis har fattigdomsbekämpning glidit in. Jag tror att det är väldigt viktigt att man bifaller den moderata och folkpartistiska uppfattningen att vi nu måste se över de biståndspolitiska målen ordentligt.
Fru talman! Bistånd är svårt - jag håller med om det. Vi har gjort många misstag under årens lopp, och vi har lärt oss och kommer att lära oss nya hårda läxor i biståndet. Men en sak är helt klar: det saknas pengar. Även om man är försiktig med pengar, vilket man alltid ska vara, är det klart att det kan uppstå reservationer därför att man hamnar i svårigheter när man ska genomföra olika program. Då är det inte bara att betala ut. Det är inget utbetalningsmål. Det är inte bara att spotta ut pengar. Det är inte det som det är frågan om. Det gäller att hålla i pengarna och ge ett bra bistånd. Det är en skyldighet gentemot skattebetalarna, som har surt betalat in dessa pengar, att ge ett effektivt bistånd. Enprocentsmålet uppnåddes först under folkpartiregeringen 1978-1979, och nästa gång var det, precis som Bertil Persson säger, under Bildts regering. Vi tycker att det var bra att den borgerliga regeringen klarade detta. Det ska vara kunskapsbaserat - naturligtvis. Massor av dessa pengar går också just till kunskapslyftande åtgärder. Men problemet är ändå att det saknas pengar, och därför är jag lite bekymrad. När moderaterna nu ska spara en dryg miljard skär de i område efter område, inte minst inom FN och de områden som Bertil Persson tidigare har talat så väl om. De skär inom utvecklingsprogrammen UNDP och inom barnfonden. Bertil Persson talade mycket väl om kvinnans roll inom biståndet och att det gäller att satsa där, men moderaterna prutar på kvinnofonden i FN. De pratar om att befolkningsfrågan måste lösas, men där skär de också ned. Jag kan fortsätta med område efter område. Alla dessa saknar pengar. Varför drar moderaterna då in ytterligare?
Fru talman! Vi tycker att vi lär oss någonting under resans gång. Vi tror nämligen nu - och det kan också Karl-Göran Biörsmark se i vår budget - att det gäller att kraftsamla. Vi gör i vår budget en rejäl kraftsamling på Afrika. Vi tror att man ska gå in i några enstaka länder, och i de länderna ska man satsa på skuldavskrivningar, satsa på tillväxt och satsa på ett kraftfullt bistånd när man sedan går ut vid en bestämd tidpunkt. Därför har vi mobiliserat om pengar. Vi tror inte att det går att göra omläggningen så snabbt, men vi har mobiliserat om pengar för att göra en kraftinsats i Afrika.
Fru talman! Jag tror att det råder en sorts missförstånd mellan oss, eller också kan jag inte göra det riktigt tydligt för Bertil Persson. Jag ser ingen motsatsställning mellan pengarna och bra insatser. Det ena förutsätter det andra, så att säga. Eftersom det saknas pengar och resurser är problemet att få fram dem för att göra ytterligare bra insatser, inte att kasta bort pengar, inte att betala ut för att nå upp till de utbetalningsmål som moderaterna talar om. Det finns inga sådana i sig eftersom det saknas pengar. Däremot kan det bli en reservation här och där därför att vi håller i pengarna och ska göra det effektivt. Det låter märkligt i mina öron, när jag talar med folk som jobbar och sliter med detta, människor som i enskilda organisationer samlar in pengar för att få ihop till det här, att moderaterna säger att det är för mycket pengar. Det är ju precis tvärtom! Jag förstår inte riktigt, och jag kommer väl aldrig att kunna övertyga Bertil Persson och moderaterna. Men om man ska göra investeringar, satsa på utbildning, satsa på kvinnor och se till att barnen får en god hälsa är det klart att det kostar pengar. Det är det som den rika delen av världen borde inse. Nu ligger ändå Sverige hyfsat till internationellt, trots den låga nivå som vi nu kommit in på, jämfört med många rika länder som Japan, USA osv. Om de gjorde sin del skulle det vara en annan situation. De är nere på 0,2 % av BNI. Men vi måste stå vid det vi har sagt, gå före och visa vägen, för det har vi råd med.
Fru talman! På en enda jord med begränsade resurser är vi alla beroende av varandra. Ansvaret för tillståndet i världen är gemensamt. Miljöpartiet de gröna vill verka för en utjämning och en mer rättvis fördelning av jordens resurser. Världen står inför gigantiska utmaningar i form av kraftig befolkningsökning, storskalig miljöförstörelse, minskad bördighet och brist på vatten och livsmedel. Konkurrensen om jordens resurser skapar starka spänningar och konflikter. Vi hörde här innan Biörsmark säga att det hade blivit bättre på en del områden; rent vatten hade fler tillgång till. Ändå vet vi att ungefärligen 15 000 personer, det är som en medelstor svensk stad, dör av förorenat vatten. Vi vet också att vattentillgången är begränsad. Det bildas inget nytt vatten. Det som förorenats förblir förorenat, och det cirkulerar ständigt runt i sin begränsning, och behoven ökar. Klyftorna har ökat och ökar. Vi som har det bra får det bättre, ökar vår levnadsstandard och förbrukar mer av jordens resurser samtidigt som de fattiga får det fattigare. Det beror väldigt mycket på att jordens resurser är begränsade. Siffror som att 20 % av jordens befolkning förbrukar 80 % av dess tillgångar är vanliga att höra i debatten. Nu fick vi t.o.m. höra att det minskat till 10/90, vilket precis visar på att det inte är åt det mer positiva hållet som utvecklingen går, snarare tvärtom. Klyftorna ökar ytterligare, inte minskar de. I den situationen krävs det att vi som har råd och möjligheter också ställer upp och hjälper till för att minska klyftorna. Jag tror att den stora delen för att klara detta är att satsa betydligt mer på miljöarbetet, att se till att få fungerande kretslopp där resurser återvinns och återanvänds på ett sätt som gör att vi inte tar av kommande generationers möjligheter att leva på vår jord. Det är mycket inom miljöområdet som vi måste lägga mer av resurserna på för att klara framtiden och för att få en bättre fördelning. Det senaste året har vi kunnat se oändligt många miljökatastrofer. Det sägs att miljökatastrofsituationen i år var den värsta vi någonsin upplevt. Det talas om att miljöskadorna skulle röra sig om 700 miljarder kronor, vilket visar på att det är oerhört angeläget att förebygga så att vi inte ökar miljöproblemen i världen. Vi har den senaste helgen fått känna av och se vad en orkan kan innebära när det gäller förstörelse och problem. Utifrån det perspektivet kanske det är lättare att se och förstå andra länders situation där det här mera hör till vanligheter och där katastroferna och skadorna blir så mycket större. Vi har i vår motion som vi skrivit på detta området tagit upp de långsiktiga frågor som vi tycker att det är viktigt att satsa på. Vi har också visat att vi tycker att biståndet behöver öka. Vi har sagt att enprocentsmålet behöver vara uppnått inom en femårsperiod. Vi har också sagt att på sikt behöver biståndet öka till 2 % för att vi på ett bra sätt ska kunna bidra till den internationella fördelningen. Det finns också en del i det här som vi tycker är viktigt och som kammaren faktiskt beslöt för ett år sedan, den biståndspolitiska utredning som ännu inte kommit i gång men där jag hoppas att vi av biståndsministern får höra var den i dag befinner sig och om en sådan utredning möjligen kommer till stånd. Jag tror att det oerhört angeläget att vi får en ny biståndspolitisk utredning som tittar över verkligheten från i dag och framåt och vad vi behöver göra för att kunna satsa biståndsmedlen på ett effektivt och bra sätt. Utskottet har skrivit att fattigdomsbekämpningen är det övergripande målet när det gäller biståndet. Det är oerhört viktigt och angeläget. Mycket av det biståndsarbete som utförs i dag når väldigt långt. Man har också lyckats väldigt bra i sitt biståndsarbete. Därför är det angeläget att man ger möjligheter till det småskaliga bistånd som ger bra resultat just där det verkar. Det är tragiskt att vi i dag får se och höra att vi inte klarat av angelägna biståndsmål på grund av ekonomin. Det gäller att man verkligen tittar över hur man ska fördela så att de angelägna projekt som behöver genomföras också kan genomföras på ett bra sätt. Utifrån detta har jag inget yrkande. Vi har inte någon reservation utan ett särskilt yttrande. Där poängterar vi just långsiktigheten i biståndet och vikten av att satsa långsiktigt så att det blir mer pengar för dem som bäst behöver det och framför allt att man tittar på hur man kan fördela globalt i en alltmer krympande värld så att resurserna räcker till för alltfler människor. Det är vad det faktiskt är fråga om: Antalet människor på vår jord ökar samtidigt som resursfördelningen ser ut som den gör i dag och borde se helt annorlunda ut i morgon. Det är det långsiktiga målet som vi verkligen måste jobba med för att få ett effektivt och bra bistånd som leder till en ökad global rättvisa.
Fru talman! Vi är överens om beskrivningen av situationen och vad som behöver göras för att få en annan och rättvisare värld. Där råder inga delade meningar. Detsamma gäller den biståndsutredning, som Folkpartiet har krävt under flera år. Den ska nu tydligen komma till stånd. Vi får kanske så småningom höra biståndsministern berätta om detta. Vi har inte sett några direktiv hittills i alla fall. Det har dröjt över ett halvår nu. Vi har som sagt inte sett några direktiv till någon utredning. Jag skulle vilja fråga Marianne Samuelsson om det finns något omtänkande när det gäller resurserna till biståndet. Marianne Samuelsson säger en sak och gör det också i ett särskilt yttrande som tidigare låg som reservationer från Miljöpartiets sida. Men nu har ni inga reservationer, utan ni accepterar regeringens låga nivå. Då vill jag höra hur Miljöpartiet egentligen resonerar. Jag tycker inte att ord och handling stämmer. Ni går ned till en låg nivå i förhållande till tidigare. Men det stämmer inte med det som ni säger i ord och som ni säger i ert särskilda yttranden. Ändå har ni inga reservationer. Hur får ni detta att gå ihop?
Fru talman! Det är ju det dilemmat som man har när man samverkar. Som ett litet parti kan man inte få gehör för alla sina synpunkter på alla områden. Karl Göran Biörsmark vet ju att ekonomin i det här landet inte har varit så lätt att hantera med bl.a. ganska stora skulder. Då har det skett besparingar på sätt som jag ibland kanske inte hade prioriterat om jag ensam hade fått bestämma. Om vi avger en reservation, som Folkpartiet tycker att vi ska göra, leder det ju inte till att det blir mer pengar i budgeten för de fattiga människorna. Tyvärr finns det inte någon majoritet i den här kammaren som skulle kunna driva igenom en utökad biståndsbudget. I det läget är det mer konstruktivt att vara med att påverka och åstadkomma någonting resultatmässigt i politiken än att bara avge reservationer.
Fru talman! Marianne Samuelsson sade att man måste skära i biståndet på grund av Sveriges dåliga ekonomi. Jag ställer inte riktigt upp på det resonemanget. Den dåliga ekonomin under 1980-talet och början av 1990-talet har vi själva åstadkommit. Tanken var aldrig att de fattiga utvecklingsländerna skulle vara med och sanera Sveriges ekonomi. Det var just för att säkra den delen som man antog enprocentsmålet 1968. Så det resonemanget håller inte riktigt, tycker jag. Jag kan ha förståelse för Miljöpartiets dilemma. Ni är ett av tre partier som ska försöka att sy ihop detta. Jag skulle tro att Marianne Samuelsson i och för sig skulle ha velat se ett annat utfall. Då vill jag bara önska Marianne Samuelsson lycka till i fortsättningen. Såvitt jag förstår ska samarbetet pågå fram till 2002. Med den ambition som Miljöpartiet har borde ni kunna pressa regeringen till ett annat agerande på detta område. Om ni gjorde det skulle ett av de tre partierna falla bort. Då finns det inte längre en majoritet. Använd det läget och utnyttja den situationen! Var inte så flat mot regeringen, utan sätt lite press på den så att den blir lite nervös! Då kan regeringen kanske komma tillbaka nästa år med en annan budget.
Fru talman! Jag tackar för de goda råden när det gäller förhandlingsteknik. Jag förstår att Folkpartiet har en viss erfarenhet av det eftersom man tidigare har suttit med i regeringar. Eftersom det är 1 % av BNI som ska utgöra biståndet kräver det att vi har god ekonomi. Har vi dålig ekonomin innebär det att biståndet blir lägre. Därför är det angeläget att se på detta utifrån ett helhetspersepktiv. Självklart ska vi försöka att utöka biståndet, och det hoppas jag att vi får biståndsministerns stöd för så att den frågan blir prioriterad i kommande förhandlingar. På så sätt kan vi snabbare nå upp till enprocentsmålet. Jag har också markerat att vårt parti vill se ett ännu högre bistånd. Bistånd är den väg som man kan gå för att förebygga konflikter och minska kommande katastrofer, kostnader osv. Där har Sverige som land ett stort ansvar.

Fru talman! "Den som har två skjortor skall dela med sig åt den som ingen har, och den som har bröd skall göra på samma sätt." "Den som ger åt de fattiga skall ingenting sakna, den som vänder bort blicken förbannas av många." Jag väljer att inleda med två bibelställen, det första ur Lukasevangeliets tredje kapital i Nya testamentet och det andra ur Ordspråksbokens 28:e kapitel i Gamla testamentet. För drygt ett par veckor sedan tog riksdagen emot den nya bibelöversättningen. Som ni vet rymmer Bibeln mycket tänkvärt även för denna debatt. Texterna handlar inte sällan om just solidaritet med de fattiga. Efter Bibeln har följt många skrifter som satt solidaritet och medmänsklig omsorg i centrum för ett värdigt mänskligt liv. Just dessa värderingar är en viktig utgångspunkt för biståndet. Nu ska jag våga språnget över till regeringens budgetförslag, kapitel sju, avsnitt 3.3, där den inledande texten lyder: "Solidaritet i vårt eget samhällsbyggande måste gå hand i hand med internationell solidaritet. I en värld av starka ömsesidiga beroenden, måste trygghet och välfärd främjas för alla, om konflikter skall undvikas." Stycket avslutas med: "Genom biståndet bidrar vi till fred, rättvisa och utveckling i världen." Men stycket innehåller en viktig mening till, nämligen: "U-ländernas integration i världsekonomin måste underlättas och stödjas." Därför är förra veckans misslyckande i Seattle för världshandelsorganisationen WTO djupt att beklaga. De privata kapitalflödena i form av främst handel och investeringar i uvärlden dominerar nämligen kraftigt över det offentliga biståndet. Därför är regelverket för dessa av avgörande betydelse för u-ländernas utveckling. Särskilt de fattiga länderna hade varit betjänta av en frihandel med ett regelverk som medverkat till dessa länders utveckling och snabba utrotning av fattigdomen. Det blir än tydligare i perspektivet av att trots att andelen fattiga fortsatt att minska under det gångna decenniet så har antalet fattiga ökat, och klyftorna mellan fattiga och rika likaså. De olika sociala indikatorer som mäts har stagnerat eller försämrats. Vi lever i en tid där globaliseringen för med sig nya förutsättningar och nya möjligheter. Den stryker under att relationer till andra länder griper in i alla politikområden. Utöver biståndspolitiken blir utrikes-, säkerhets-, migrations-, handels och näringslivs-, miljö-, kultur samt finanspolitiken särskilt berörda. Därmed blir också dessa områden viktiga instrument för vår relation till u-länderna. Med flera politikområden blir också samstämmigheten dem emellan avgörande för resultatet. Biståndspolitiken behövs som ett komplement och ett kitt. Den kan bygga de nödvändiga ramarna och institutionella förutsättningarna för att politiken på övriga områden ska få genomslag. Den kan ge stöd till u-länderna så att de kan dra nytta av globaliseringens möjligheter. Den kan dessutom innebära en avgörande överlevnads och utvecklingsinsats för de allra fattigaste länderna som befinner sig på globaliseringens bakgård där bärande sociala strukturer bryts ned och där dörren i praktiken hålls stängd för deltagande på den marknad som kan ge utveckling. Det händer mycket nu som kommer att vara av avgörande betydelse för vårt samarbete och partnerskap med utvecklingsländerna. Jag nämnde handelssamarbetet om vars framtid vi har anledning att känna oro efter Seattle. Vi har för inte så länge sedan fått en gemensam internationell strategi i utvecklingssamarbetets bidrag till det 21:a århundradets utformning. EU har genomfört en utvärdering och sätter nu samman en handlingsplan för att åtgärda de många brister som finns i EU:s eget bistånd men också i koordineringen mellan ländernas biståndsinsatser. Här hemma har vi under ett antal år ställt samman policy för fattigdomsbekämpningen, arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter, för miljö, för jämställdhet, för partnerskap med Afrika och samarbete med Asien. Arbete pågår med en policy för insatserna bland barnen. Och vi ska just tillsätta en stor utredning om mål och inriktning för vårt bistånd och om våra relationer till utvecklingsländerna. Vi har onekligen anledning att se fram emot en spännande tid, där mycket kommer att hända som berör vårt utvecklingssamarbete och därmed djupast sett mycket av våra grundläggande värderingar om mänskligt samliv. Fru talman! Jag ska inte ägna mer tid åt allmänna reflexioner kring biståndet. Jag antar att vår nya biståndsminister Maj-Inger Klingvall, som jag för övrigt vill hälsa varmt välkommen till debatten, har en del tankar att delge oss vad gäller våra relationer till utvecklingsländerna. Jag ska i stället gå över till att kommentera själva betänkandet UU2, som vi debatterar här i dag, och några av dess reservationer och särskilda yttranden. Men innan jag gör det, så låt mig genast bifalla utskottsmajoritetens förslag i sin helhet och avslå alla reservationer som är fogade till betänkandet. Jag vill också göra klart att jag överlämnar till min kollega Carina Hägg att ta debatten i de olika sakfrågorna under betänkandets avsnitt Övrigt multilateralt samarbete och avseende det bilaterala samarbetet avsnitten Verksamhetsgrenar och Samarbete med länder och regioner. Vi har slutligen ett särskilt avsnitt sist i betänkandet som inte direkt hör ihop med u-landssamarbetet utan lever sitt eget liv, det s.k. öststödet. Det lämnar jag till min kollega Agneta Brendt att ta hand om. Den första punkt som tas upp i betänkandet berör den kommande biståndsutredningen. I det särskilda yttrandet nr 1 av Moderaterna och Folkpartiet slås öppna dörrar in. Biståndsutredningen blir såvitt jag förstår den breda genomlysning som efterfrågas. Dessutom förutsätter utskottet att det övergripande målet om fattigdomsbekämpning ligger fast. Folkpartiet och Miljöpartiet ifrågasätter det överordnade målet att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Folkpartiet vill göra demokratimålet överordnat och reserverar sig till förmån för detta. Miljöpartiet hävdar att det är missvisande att ha fattigdomsbekämpningen som överordnat mål. Med den utveckling som jag tidigare omtalat med ett ökat antal fattiga och mot bakgrund av de grundläggande värderingar som jag nämnt och som många delar, är det knappast läge att ifrågasätta fattigdomsbekämpningen som det överordnade målet för vårt utvecklingssamarbete. Jag ska också be att få citera förre biståndsministern Pierre Schori i detta ämne. Citatet är från en biståndspolitisk debatt 1997. Det lyder: "Kärnan i solidaritetens idé är att de fattiga har rätt till sitt människovärde och rätt till frihet från armod och förtryck. Fattigdomsbekämpningen är därför det viktigaste ledet i arbetet för en mer demokratisk, rättvis och fredlig värld." "Oberoendemålet bör granskas i samband med den aviserade biståndspolitiska utredningen. Det bör då övervägas om detta mål helt ska strykas." Här slår Folkpartiet in öppna dörrar, eftersom själva kärnan i utredningen är just att se över delmålen. Såväl Folkpartiet som Centerpartiet anser i reservationerna 2 och 3 att demokratibistånd till diktaturer endast ska ges via enskilda organisationer. En sådan absolut avgränsning vore mycket oklok. Självfallet spelar i sådana stater - i den mån Sverige är engagerat i bistånd - de enskilda organisationerna en särskilt viktig roll som kanaler för bistånd över huvud taget. Men i alla stater är inte heller enskilda organisationer en möjlig eller tillräcklig väg att gå. Det kan också ligga i Sveriges intresse att utnyttja statsapparaten för att den vägen påverka för en demokratisk utveckling och för att få insyn i landets utveckling. Moderaterna avvisar i reservation 4 kategoriskt idén om en transaktionsskatt på internationella kapitalrörelser för att ge FN en tryggare finansiering och för att dämpa tempot i dessa kapitalrörelser. Moderaterna går så långt att de hävdar att det finns risk för att den s.k. Tobinskatten skulle strypa tillflödet av kapital till u-länderna. Det får nog anses vara en kraftig överdrift. Jag delar dock uppfattningen, vilken utskottet för övrigt framfört i betänkandet om internationell handel, att det är tveksamt om en omsättningsskatt på kapitaltransaktioner skulle ha någon stabiliserande effekt på den internationella finansiella marknaden. Däremot kan den ge FN viktiga inkomster. Det är sant att skatten är minst sagt omtvistad, men att gå så långt som Moderaterna kräver är utskottet dock inte berett att göra. Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet reserverar sig i reservation 5 mot regeringens sätt att använda begränsningsbelopp för att begränsa utbetalningarna från biståndsanslaget. Folkpartiet motsätter sig i sin motion varje form av begränsningsbelopp för biståndet för år 2000. I bred enighet har riksdagen beslutat om en budgetprocess som inrymmer ett samlat och tvingande utgiftstak för statens budget. Som alla nu kan konstatera har bl.a. denna åtgärd bidragit till att förändra landets ekonomiska situation i mycket gynnsam riktning. Det tjänar också biståndet på. Det är då naturligt att också biståndet får delta i uppgiften att se till att taket hålls. Folkpartiets uppfattning, att begränsningsbelopp inte får förekomma avseende biståndet, är således inte rimlig liksom inte heller reservanternas uppfattning att begränsningsbeloppen skulle vara uttryck för en nedprioritering av biståndet eller att biståndet skulle ses som en buffert i statsbudgeten. Det här är inget annat än illasinnat tal i partipolitiskt nit. Samtidigt ska dock konstateras att ett enigt utskott förra året avgav ett kritiskt yttrande till finansutskottet mot bakgrund av den oro som vi kände för konsekvenserna av den kraftiga begränsning som biståndet utsattes för. Regeringen har utlovat en utvärdering av dessa konsekvenser för innevarande år. Utskottet förutsätter att vi snarast kan få ta del av den. Även för år 2000 avser regeringen att uppsätta ett begränsningsbelopp för biståndet. Utskottet kan konstatera att det denna gång avses sättas på en helt annan nivå än för 1999. Det hindrar inte att utskottet även nu känner oro för konsekvenserna nästa år. Utskottet har i detta avsnitt av betänkandet och i andra avsnitt, t.ex. avseende tillgängliga medel för katastrofinsatser, tydligt markerat att de åtaganden som staten har till följd av lag eller avtal måste fullföljas samt att Sverige därutöver måste kunna möta angelägna och oundgängliga behov. Utskottet förutsätter att regeringen, när begränsningsbeloppet slutligen sätts, följer vad utskottet anfört i betänkandet. Moderaterna vill i sin kommittémotion U204 förlägga Sidas centrala utvecklings och ledningsfunktion till södra Afrika. I reservation 6 har positionen något justerats. Nu ska Sidas centrala utvecklingsfunktion för biståndet förläggas till Afrika. Ingetdera av förslagen synes realistiska. Det är svårt att se hur Sidas arbete skulle kunna ske på ett effektivt, sammanhållet och med andra politikområden koordinerat sätt om hela utvecklingsfunktionen flyttades till Afrika. Den väg som Sida och UD slagit in på med de s.k. biståndsambassaderna och ett ökat antal regionala handläggare förefaller vara betydligt mer funktionell. Med ett undantag råder det enighet mellan riksdagens partier om enprocentsmålet för biståndet. Moderaterna för i det särskilda yttrandet 4 en argumentation kring andra mål som t.ex. good governance. De för ett resonemang om effektivitetsmål som är mätbara. Men det här är ju bara dimridåer för att dölja att Moderaterna kraftigt vill skära ned i svenskt bistånd. Vi andra motsätter oss knappast tankar om gott styrelseskick eller effektivitetsmål. Det är bara det att det går alldeles utmärkt att förena med ett procentmål. Moderaterna bygger upp en motsättning som helt enkelt inte finns. Moderaternas motpol är Miljöpartiet, som i det särskilda yttrandet 2 anser att det är möjligt att nå 2 % av BNI och att 1 % kan nås inom fem år. Det förefaller orimligt att nu rikta in sig på ett tvåprocentsmål, när biståndet alltmer ses som ett komplement till andra insatser, vilka jag för övrigt tidigare har nämnt. Att nå enprocentsmålet inom fem år är en vällovlig men svåruppfyllbar ambition. Biståndet är i praktiken genom budgetprocessens utformning och den före sommaren antagna treårsbudgeten låst till 0,74 % av BNI år 2002. Det låter sig i alla fall inte i en handvändning ändras utan effekter på andra utgiftsområden och, tänkbart, också på finansiella aktörers trovärdighetsvärdering av kontrollen över den svenska statsbudgeten. Med ett sådant resonemang blir det inte lätt att nå enprocentsmålet redan år 2004. Folkpartiet kritiseras nuvarande procentnivå för att vara låg. Men vid en jämförelse med i stort sett alla andra industriländer stämmer inte det påståendet. När vi nu efter krisåren ska åter till enprocentsmålet samtidigt som vi ska möta en serie eftersatta behov i vårt eget land ser vi socialdemokrater regeringens förslag som rimligt. Självfallet måste dock tempot i kommande treårsbudgetar höjas för att enprocentsmålet ska vara möjligt att nå i rimlig tid. Jag noterar samtidigt att det i båda reservationerna utan omsvep utdelas kraftig kritik mot både Moderaternas och Centerpartiets agerande i frågan. Jag vill bara påminna Kristdemokraterna och Folkpartiet om att ni i andra sammanhang sluter dessa partier djupt i er famn. Vilken biståndsnivå kan ni tillsammans uppnå? Det är min fråga. Centerpartiet har i reservation 8 en mer realistisk hållning. Det jag inte kan förstå är dock varför partiet så ofta skramlar så mycket när förslagen inte nämnvärt avviker från regeringens. 2000. Dessa har fallit i och med att riksdagen nyligen antagit regeringens förslag till budget fördelat på de olika utgiftsområdena. Därutöver vill utskottsmajoriteten hävda att budgetförslaget för utgiftsområde 7 är rimligt mot bakgrund av det statsfinansiella läget. Till detta vill jag bara tillägga att när jag tar del av Moderaternas yttrande fortsätter de att lägga ut dimridåer. De vill ha ett snabbt utrotande av fattigdomen i världen och effektivare svenska insatser. Samtidigt föreslår de kraftigt sänkta anslag. Kring detta finns dock inga motiveringar. Inte ett anslag tycks klara sig undan den moderata lien. Är det möjligen så att ni skäms över att minska biståndsverksamheten på A1 anslaget med drygt 2 200 miljoner kronor, eller nästan 20 %, på ett enda år? Baklänges kan man räkna ut att er biståndsram är ca 0,6 %, dvs. klart under den av FN rekommenderade nivån på 0,7 % av BNI. Min fråga till Moderaterna blir: Varför? Och vilka grundläggande värderingar styr egentligen er biståndspolitik? I Moderaternas reservation 11 vill man stuva om ett antal anslagsposter under det bilaterala samarbetet. Det är svårt att se vinsterna med sådana förändringar. Och i reservation 12 upprepar Moderaterna det gamla kravet på att avskaffa de s.k. landramarna. I stället vill man ha ett avtalsbundet samarbete med strikta villkor vad gäller korruption, redovisning och effektivitet. Även här bygger Moderaterna in konstlade motsättningar. Inom landramarna och de flerårsavtal vi har inkluderas redan de krav Moderaterna efterlyser. Det är inte fråga om ett antingen eller. Under betänkandets EU-avsnitt kan jag konstatera att stor samstämmighet råder mellan partierna, bl.a. om en ökad fattigdomsinriktning av EU:s bistånd. Vi är också överens om den svenska regeringens prioritering av miljö, demokrati, MR samt jämställdhet. Framför oss ligger ett omfattande arbete med att omsätta EU-utvärderingens erfarenheter i ett förändrat och mer effektivt EU-bistånd där samstämmigheten mellan olika politikområden förbättras och där kontrollen av hur biståndsinsatserna sköts radikalt förbättras. Här kommer självfallet Sverige att vara aktivt. Utskottet förutsätter också att Sverige ställer sig positivt till eventuella lokaliseringar till Sverige av biståndsorgan inom EU. Fru talman! Jag ska nu be att få avsluta med Riksdagens revisorers förslag angående utvecklingssamarbetet. Revisorerna har gjort en förtjänstfull granskning som i huvudsak omfattar det bilaterala utvecklingssamarbetet. Det man tar upp är frågor om styrning, genomförande, samordning och uppföljning. Huvudämnena är formen för styrning, anslagsstrukturen, utvärderingsfrågorna och samarbetet med enskilda organisationer och EU. Med anledning av förslaget föreslår utrikesutskottet tre tillkännagivanden. Det första handlar om en översyn av det nuvarande systemet med bemyndiganden, dvs. rätten för regeringen att utlova biståndsmedel för flera år framåt i tiden och informationen till riksdagen i de här frågorna. Det andra handlar om hur den utvärderingsverksamhet som finns utanför biståndsförvaltningen kan stärkas, i första hand genom en utvidgning av EG Det tredje handlar om en övergripande översyn av de enskilda organisationernas roll i utvecklingssamarbetet och Sidas samarbete med organisationerna. I reservation 27 från Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är man inte nöjd med majoritetens inriktning mot att EGDI kan vara lösningen på behovet av en vidgad utvärderingsfunktion. Man vill i stället återuppväcka en lösning liknande det nedlagda SAU, dvs. Sekretariatet för analys och utvärdering, som man ser som en mer från biståndsförvaltningen oberoende organisationsform. Moderaterna uttalar sig i samma riktning i reservation 26. Utskottsmajoriteten ser dock fördelar med valet av EGDI. Det bli billigare. Det blir effektivare. Det blir större möjligheter för genomslag, mindre risk för marginalisering och fördelar när det gäller tillgången till utländsk expertis. Denna lösning, sedd i sammanhang med Riksdagens revisorer, RRV och andra utvärderingsorgan blir, som vi tror, en mycket bra helhetslösning. Moderaterna nöjer sig i reservation 26 inte med den avvikande uppfattningen om utvärderingsfunktionen. De reserverar sig på alla punkter till förmån för revisorernas förslag - utom där utskottsmajoriteten tillstyrkt. Det förefaller märkligt att inte ett enda av majoritetens argument har fallit Moderaterna på läppen. Revisorernas första yrkande om en översyn av resultatstyrningen är redan på gång, vilket revisorerna själva noterat. Samma sak gäller det andra yrkandet, om översynen av anslagsstruktur och tillhörande frågor. Det fjärde yrkandet rör en utvärdering av Sidas upphandling av konsulter. Där framstår det som onödigt att lösa problemen genom en särskild utvärdering. Det sjätte gäller en utredning av samordningen mellan det svenska utvecklingssamarbetet och EU:s. Där framstår det också som mindre meningsfullt att i nuläget göra så omfattande insatser. Det tredje yrkandet, om en utvärdering, har jag tidigare kommenterat. Detsamma gäller yrkande 5, där vi är ense om behovet av en översyn av de enskilda organisationernas roll. Vart syftar Moderaterna med sin omfattande reservation? Det är min fråga. Fru talman! Efter ett ganska långt anförande vill jag avsluta med att återigen tillstyrka utskottsmajoritetens förslag i sin helhet och yrka avslag på alla reservationer fogade till betänkandet. Så är det gjort två gånger för säkerhets skull.

Fru talman! Berndt Ekholm förvånar mig oerhört, fru talman. Han vet ändå att Riksdagens revisorer är riksdagens kontrollorgan. När de griper in och granskar en verksamhet och lägger fram sex viktiga och tunga förslag om hur man ska förändra verksamheten i biståndet är det ett helt och två halva av dessa förslag som Socialdemokraterna kan tänka sig att vara med på. Jag tycker att Riksdagens revisorer är en viktig funktion här, och ett viktigt medel för oss när det gäller att granska regeringens verksamhet. Jag menar att man ska ta det Riksdagens revisorer kommer med som förslag på allvar. Man ska inte försöka sopa det här under mattan i alla fall utom då man är absolut tvungen att följa deras förslag. Jag är ganska upprörd över den behandling som Riksdagens revisorer får av Det andra jag vill ta upp är att Berndt Ekholm står här och säger att inga anslag undgår Moderaterna. Det må vara. Men i så fall ska han också tala om att vi har en betydligt kraftigare satsning på Afrika än vad regeringen har. Vi har också en betydligt kraftigare satsning på enskilda organisationer än vad regeringen har. Sedan är slutsumman lägre - ja. Men det är inte på det viset att allting är sänkningar, utan detta är ett led i en ny inriktning, ett lärande i biståndet när det gäller hur man får det effektivare.
Fru talman! Anklagelsen att vi i utskottet inte skulle ha tagit revisorernas förslag på allvar är nog en uppfattning som ingen som varit med i utskottet delar. Snarare skulle jag mycket väl kunna vänta mig viss kritik riktad mot mig själv därför att vi vid denna genomgång av riksdagsrevisorernas förslag varit alltför noggranna. Det finns många olika skäl att se väldigt seriöst på vad revisorerna gör; det tycker jag att vi också har gjort. Vi har faktiskt dissekerat vad man har skrivit. Regeringen, som är en klok regering, har lyssnat under resans gång, som det brukar vara när det gäller revisorernas arbete. Ett förändringsarbete har redan satts i gång. På en och annan punkt finns dock vad som kanske skulle kunna kallas för missuppfattningar, eller nästintill det, från revisorernas sida om hur saker och ting ligger till. På några enstaka punkter skulle det kunna vara så att vi har olika politisk uppfattning, exempelvis om hur utvärderingsfunktionen ska vara. Men det är nog inte någon av de sex punkter och underpunkter som finns som vi inte mycket noga har tittat på, så det är i sak åtgärdat. Ändå vill moderaterna reservera sig och slå in öppna dörrar - naturligtvis bara av partipolitiska skäl, inte av sakskäl som jag ser det. När det gäller moderaternas sänkta biståndsambitioner är det väl att Bertil Persson ändå kan hitta någon punkt där moderaterna har lite starkare ambitioner än regeringen och socialdemokraterna. Men faktum kvarstår, nämligen att moderaternas totala sänkning slår mot de allra flesta anslagen och mot totalen på ett så kraftfullt sätt att t.o.m. K-G Biörsmark blir upprörd över ert förslag.

Fru talman! Jag är beredd att hålla med Berndt Ekholm i så måtto att för oss är utvecklingen, inte givandet, det väsentliga i fråga om biståndet. Men när man står här och talar om att det har funnits enighet i utskottet om revisorernas förslag - detta i ett läge där det finns reservationer - måste jag säga att jag inte förstår hur Berndt Ekholm läser handlingarna. Det är utomordentligt viktigt att alla verksamheter, även biståndet, utsätts för både extern revision och intern revision av controllertyp. Det är bra att det finns ett utvecklingsorgan av typen EGDI, som dessutom har kommit med väldigt många synpunkter som stämmer utomordentligt väl med vad jag har anfört här i kammaren, exempelvis att bra bistånd lyckas omgående och att dåligt bistånd inte blir bättre därför att man håller på länge. Jag menar bestämt att man ska ta revisorerna på allvar och inte vifta bort dem, vilket faktiskt är vad den socialdemokratiska gruppen och majoriteten i utskottet har gjort. Jag tycker att revisorerna är ett alldeles för viktigt organ för att bara viftas bort och för att i alla väsentliga avseenden få avslag.
Fru talman! Nu blandar Bertil Persson bort korten. Han säger att jag närmast ljuger om att det råder stor enighet om någonting. Men vad var det som det rådde stor enighet om? Jo, om att vi tar frågan på allvar. Jag tror faktiskt det. Vi har verkligen dissekerat revisorernas rapport och lagt ned mycket energi på detta. Det var den saken som jag uttalade mig om. Jag förutsätter alltså att det råder stor enighet om detta. Sedan vet jag mycket väl - jag kan läsa reservationerna och också en del mellan raderna - att det när det gäller åtgärderna kan finnas delade meningar. Jag vidhåller vad jag tidigare har hävdat och skulle kunna gå så långt att jag faktiskt säger att moderaterna inte tar revisorernas rapport på allvar. Kanske skulle jag våga mig på påståendet att de knappast har läst rapporten. Men eftersom de är ett moderat parti och befinner sig i opposition är det väl säkrast att klippa till rejält och reservera sig mot alltihop för att få en ordentlig politisk strid om det här - så kan man faktiskt tolka vad ni har gjort. Det finns ju inga nyanser i er reservation. Bertil Persson återkommer till givandet som något ganska sekundärt men jag lade faktiskt märke till vad Bertil Persson sade i sitt huvudanförande. Han sade att givandet inte är viktigt. Jag tror att det inte är bra formulerat men förstår att innebörden är att vad som är syftet att få genomfört är det centrala.

Fru talman! Det gäller den utredning som Folkpartiet i motionssammanhang i flera år har krävt men där vi fått nej. Tydligen ska regeringen nu äntligen tillsätta en utredning. Berndt Ekholm säger att det är att slå in öppna dörrar när vi nu skriver om att utredningen ska titta på demokratimålet, biståndsmålen, oberoendmålet osv. Ja, jag vet inte. Utredningen utlovades någon gång i mars. Nu är det december men jag har ännu inte sett något direktiv så jag vet inte om jag slår in öppna dörrar eller inte. Vi får väl se vad framtiden utvisar. Sedan till detta med att vi vill ha demokratimålet som det övergripande. Jag har tidigare här försökt att förklara det och ska försöka göra det återigen. Syftet med biståndet, utvecklingssamarbetet, är naturligtvis att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Men sedan har vi sex delmål. Av de sex delmålen vill vi, precis som det står i reservationen, att demokratimålet ska vara det övergripande delmålet. Berndt Ekholm ställde en fråga till mig och jag ska besvara den. Frågan var: Vilken biståndsnivå skulle ni kunna uppnå med moderaterna? Jag kan bara peka på historien och svara: När vi har uppnått 1 % av BNI till biståndet, som det varit i borgerliga regeringar. Tidigare fick jag det positiva omdömet att Folkpartiet är bättre förhandlare i regeringssits. Det tar jag gärna till mig. Jag hyser alltså ingen större oro där. Sedan har jag en fråga till Berndt Ekholm. Det gäller utgiftstaket. Budgeten för biståndet är ungefär 1,6 % av statsbudgeten. Men när man skulle gå ned, för att klara utgiftstaket, tog man 40 %. Varför?
Fru talman! Det är bara att läsa det särskilda yttrandet om Biståndsutredningen, och det är vad jag har ägnat mig åt. Men när jag läser det och ser vad det innehåller har jag väldigt svårt att se att det som står där inte är det som har kommit till offentligheten när det gäller vad utredningen ska handla om. Jag förstår inte behovet av att skriva ett särskilt yttrande om man inte tillför någonting nytt. Detta var orsaken till min kommentar. I fråga om demokratimålet försiggår det en form av tricksande eller också är det ett mycket dåligt språkbruk från Folkpartiets sida. Ni har faktiskt formulerat att demokratimålet finns som ett överordnat mål. Men det finns nu ett överordnat mål och det är att höja de fattiga folkens levnadsnivå. Jag förutsätter att Biståndsutredningen diskuterar formuleringstekniken, alltså om det ska heta just så. Moderaterna har föreslagit en annan formulering som jag förutsätter kommer att diskuteras i utredningen. Fattigdomsbekämpningen som samlingsbegrepp kommer i alla fall att vara det överordnade målet. Ni har här antytt att ni vill ha ett annat överordnat mål. Om ni menar någonting annat har ni uttryckt er oklart. När det gäller detta med att enprocentsmålet för biståndet har nåtts under borgerliga regeringar kan jag säga att det vid åtminstone ett av de tillfällena knappast var den borgerliga regeringens förtjänst. En viss eftersläpning förekommer ju när man mäter hur enprocentsmålet uppnås i fråga om DAC definitionerna. Det är ju inte riktigt så att man kan ta biståndsbudgeten och mäta rakt av, utan det är de utbetalda medlen som mäts. Slutligen gäller det begränsningen och de 40 procenten. Det är självklart att det när man sitter i ett extremt akut läge och är hårt trängd är lättare att ge sig in på poster där det finns reservationer för att se var man kan skära än att ge sig in på att skära ned på arbetslöshetsersättning, på bidrag till skolor osv. Det säger sig självt. Även vi i majoriteten kan känna en viss tveksamhet inför den storlek på nedskärningsbeloppet som det blev.
Fru talman! Först vill jag tacka Berndt Ekholm för det klara beskedet om utgiftstaket. Det var bra att det kom från en socialdemokratisk talesman i talarstolen här i riksdagen. Det betyder att Berndt Ekholm och åtminstone socialdemokraterna här i riksdagen ställer upp på att de kraftiga nedskärningarna som skulle vara med och sanera svensk ekonomin inte skulle tas från biståndet. Det var fel politik. Det är bra. Utredningen ska komma. Det är bra. Vi får väl se hur det ser ut när vi får direktiven. Då vet vi om vi har slagit in öppna dörrar eller inte. Det får vi vänta med tills de kommer. När det gäller demokratimålet kan jag bara läsa vad som står i vår reservation. Vi har argumenterat för att demokratimålet är så viktigt, att demokratin är fundamentet för utveckling och att bland de sex delmål som vi har ska demokratimålet vara det övergripande. Det står: "Av dessa skäl bör demokratimålet bli överordnat delmålen inom biståndspolitiken." Det är bara att läsa innantill. Jag förstår inte varför det skulle vara något oklart med detta. Att de borgerliga regeringarna har lyckats med att uppnå enprocentsmålet försöker nu Berndt Ekholm tricksa bort på något sätt, men faktum kvarstår. Det var då det skedde. Den historiskt låga nivån på 0,7 %, som dåvarande biståndsministern kallade för skammens gräns, uppnåddes under en socialdemokratisk regering. Om Berndt Ekholm försvarar detta betyder det att Berndt Ekholm ställer upp på resonemanget att det är världens fattiga som ska vara med och sanera svensk ekonomi. Jag tycker att det är fel utgångspunkt.
Fru talman! Jag sade faktiskt inte att vi inte tycker att också biståndet ska bära de bördor som krävs för att lösa den ekonomiska krisen. Jag sade i mitt anförande att det var självklart att det skulle göra det. Jag förstår inte var K-G Biörsmark har hört det. Det enda jag sade var att det kan diskuteras om det var rimligt att 40 % av dessa 8 miljoner ska bäras av biståndet. Visst kan det diskuteras, men jag har aldrig sagt att vi inte ska ta vårt ansvar. Sedan finns det en naturlig förklaring till att det blir en högre andel på biståndet. Det är naturligt att man inriktar sig på de reservationsmedel som finns. Det skulle vilken regeringen som helst ha gjort, oavsett färg. Låt mig sedan gå över till demokratimålet. Jag hävdar fortfarande att er text är väldigt oklar. Nu kommer vi att få en biståndsutredning, därför behöver vi inte slå varandra i huvudet alltför mycket med detta. Å andra sidan skulle det vara mycket intressant att höra K-G Biörsmarks åsikt om en sak. Ni brukar, liksom Moderaterna, hävda att utvecklingen i Stillahavsområdet och Sydostasien är så lysande. Bertil Persson tog upp det. Men det är inte tack vare demokrati och mänskliga rättigheter som det varit en lysande utveckling där. Det är helt andra skäl till detta.

Fru talman! Det gällde bistånd till länder som startar krig. Det lär väl knappast utgå ett nytt bistånd till ett land som startar krig. I den meningen finns det en parallell till vapenexporten. Då går det garanterat via det civila samhället. Nu är den situationen kanske inte så aktuell. Det handlar mer om att det startas ett krig i ett land som redan får bistånd, t.ex. Etiopen och Då får man göra en avvägning av vilken politik som är den klokaste för de fattiga människorna. Vårt bistånd är ju inte riktat mot att åstadkomma bra statsmakter. Det är inte det primära. Det primära är att vi ska nå en fattigdomsinriktning. Det har hitintills varit vår bedömning att gör man snabba avbrott kan man räkna med konsekvenser som kanske inte är så bra. Det får vägas från fall till fall. Vi har ju ett exempel där vi ha gjort en markering, nämligen i Indien. Det var väl i och för sig inte ett alldeles abrupt avbrytande. När man bryter ett avtal går det något år innan det händer något alla fall. När det gäller Eritrea och Etiopen handlar det helt enkelt om en bedömningsfråga. Vad gynnar biståndsmålen bäst? Hitintills har vår uppfattning varit den att det är oklokt att göra snabba brott i de långsiktiga samarbetsförbindelser som vi har. Jag tror att det finns ganska goda skäl för att resonera på det sättet. Om det håller på år ut och år in kommer det naturligtvis att få en effekt på biståndet. Jag tycker att det som kan sägas är sagt när det gäller begränsningsbeloppen. Även om vi hade haft en borgerlig regering hade den gjort precis samma sak på grund av budgetprocesslagen. Den hade också skurit i biståndet. Det som vi gör för år 2000 är ju inte särskilt uppseendeväckande. Hela anslaget betalas ut, plus ett antal miljarder därutöver. Jag tycker att det är ett ganska rimligt tillvägagångssätt. Visst kan man diskutera storleken på neddragningen för 1999, men jag tycker att det är ganska givet att man skulle göra någonting.

Fru talman! Detta att avgöra hur man ska agera för att få stopp på krig är, som Marianne Andersson också vet, en oerhört svår fråga. Ibland kan det som Marianne Andersson förelår säkert vara den rätta åtgärden. I andra sammanhang är det inte det. I stället handlar det kanske om diplomatiska kanaler, om arbete i FN. Kanske ska man avbryta någonting annat, vapenleveranser eller vad det nu kan vara. Man måste alltså göra en bedömning från fall till fall och i enlighet med den lagstiftning vi har i Sverige och de regelverk vi följer. Det går inte att ge ett bra svar. Det enda man kan säga är bra är att vi för den här debatten, för då kommer ju regeringen och andra aktörer att uppmärksamma att vi känner en viss osäkerhet på det här området. Sedan till frågan om stöd för ett hållbart jordbruk i Afrika. Jag vill hävda att det är precis det vi håller på med. Vi gör omfattande insatser för landsbygdsutveckling, inklusive ett hållbart jordbruk i Afrika. Jag utesluter inte att det kan gå att göra ännu mer. Det måste rimligen vara en bedömning primärt från Sida, som har överblick över hur mycket man nu gör, om man kan göra mer och om det är en rimlig insats i förhållande till vad man får för utdelning. Men jag vill hävda som en grundläggande ståndpunkt att vi gör mycket redan nu.
Fru talman! Berndt Ekholm tog tidigare upp det här med målen - 1 % år 2004 och 2 % på sikt. Med tanke på inledningsorden från Bibeln och eftersom jag vet att Berndt Ekholm varit broderskapsordförande förutsätter jag att det inte är så att Berndt Ekholm inte anser att det behövs ett ökat bistånd, och att 2 % framöver faktisk skulle vara rimligt. 2 % är ju ungefärligen vad vi använder för det svenska försvaret, trots att vi i dag inte ser några militära hot mot Sverige. Samtidigt kan vi ju se oändligt stora hot internationellt mot vår globala överlevnad. Klimat och miljöfrågorna är stora, liksom frågorna om krig, fattigdom osv. Jag skulle gärna vilja veta hur Berndt Ekholm står i förhållande till ökat bistånd långsiktigt.
Fru talman! Min åsikt är att vi har ett mycket bra volymmål för svenskt bistånd, och det är enprocentsmålet. Det målet ligger faktiskt 50 % över de andra ländernas mål, som de som regel inte bryr sig ett skvatt om att uppfylla. USA ligger väl inte ens på Utöver enprocentsmålet ska vi, tror jag, också inrikta oss på samstämmighet i politiken, en effektivare handelspolitik som stämmer med biståndspolitiken, en effektivare utrikespolitik och en effektivare miljöpolitik. Jag kan fortsätta uppräkningen. De här insatserna är inte gratis. De kostar också pengar - säkerligen ur statskassan, utöver det allmänna samhället i Jag tror att det är mycket bättre att göra insatser på plats som ett komplement - man kan se det baklänges egentligen, men i det här fallet ser jag det som ett komplement till biståndet - än att satsa på att försöka uppnå ett tvåprocentsmål för biståndet. Jag är ganska övertygad om att det är på det sättet, och jag tycker att det är den inriktningen man bör ha i det fortsatta arbetet.
Fru talman! När det gäller de fattiga ländernas situation har t.ex. kyrkorna sedan ganska länge drivit något som man kallar för Jubel 2000. Det bygger på att man ska hjälpa de fattiga länderna med skuldavskrivningar. Det är mycket stora summor. Flödet är i dag sådant att de fattiga ländernas betalningar till de rika länderna för lånen är betydligt större än vad de klarar av eller vad som är rimligt, också utifrån biståndsmålen. Hur ska man över huvud taget kunna leva upp till detta? Hur ska man få en balans i ekonomin så att de fattiga länderna inte ska behöva vara livegna under de rika länderna genom sitt beroendeförhållande med tanke på lån och skuldavskrivningar?
Fru talman! Jag tror bestämt att man ska satsa mycket på det här med skuldavskrivningar. Jag var väldigt tveksam när jag började jobba med biståndsfrågor. Men jag har lärt mig mer om det här och insett att detta är ganska grundläggande för att de fattiga länderna ska utvecklas. Det bör man lägga ned mycket resurser på, och det gör också världssamfundet genom olika initiativ, senast det s.k. HIPC-initiativet. Det sker bl.a. i Världsbankens och IMF:s regi, och det har ju nått lite större framgång på sistone. Jag tror dock att Sverige, om vi ser det över flera år, redan satsar mycket stora belopp i initiativet. Det är ganska självklart att vi kan - om vi håller oss till enprocentsmålet - satsa större belopp framöver. Men det kan ju inte vara rimligt att det bara är Sverige som ska finansiera initiativet. Faktum är att de stora industrinationerna, G 7-länderna, faktiskt får ta sitt ansvar. En av de viktigaste insatserna vi kan göra just nu är att vi är EU-medlemmar. Vi måste få en bättre solidaritet i EU-kretsen. Första steget borde vara att se till EU-länderna lever upp till FN:s rekommenderade mål om 0,7 %. De ligger långt därifrån. Några länder, som Storbritannien, är på väg åt rätt håll. Men alltför få länder har inte uppnått det målet. Den första åtgärden vi ska vidta kan inte vara att bara skjuta in oss på vad vi i Sverige kan göra mer. Vi måste ha ett större perspektiv om vi ska nå resultat.